Fru talman! Visst ställde sig Tandläkarförbundet bakom försäkringen, och förbundet lovade också full uppslutning bakom den, även om man väl var ledsen över tvångsanslutningen. Men utvecklingen har inte blivit sådan som man från början trodde och som framgår av författningarna om tandvårdsförsäkringen. Det är närmast detta som jag med min interpellation velat ta upp, men jag har tyvärr inte fått så mycket större klarhet i dessa förhållanden. Jag vill däremot passa på att tacka socialministern för att han säger att han har observerat tandteknikernas ekonomiska problem, att det kan tänkas komma ett nytt förskott snart och att ni följer frågan i departementet. Det är verkligen angeläget att man gör det, för jag tror att de har en utomordentligt besvärlig situation. I varje fall de dentallaboratorier som har mycket hög kvalitet på sina arbeten och alltså ligger med ganska höga kostnader har det oerhört svårt. Men, herr Aspling, om det hade varit meningen att så här mera generellt kunna ge subventioner till folktandvården, skulle det väl ändå inte ha talats om nedsättning ”i visst fall” i 17 8 tandvårdstaxan. Jag har försökt förklara vad dessa vissa fall är. Men det var inte meningen att ge generella subventioner för då skulle man inte ha skrivit ”i visst fall”, utan då skulle man ha skrivit att det går att göra en generell nedsättning och ändå ha återbäring på den taxa som gäller. Tydligen har man inte tänkt sig det när man skrivit den här paragrafen, och det är bara det som jag har velat peka på. Man har gjort så här i en del län, bl.a. Kopparbergs län, som socialministern säger. Men i Kopparbergs län reserverade sig faktiskt alla borgerliga ledamöter i landstinget mot beslutet och ansåg att nedsatt taxa skulle gälla också om man gick till en privattandläkare. Det visar att det finns olika uppfattningar i den här frågan. Det lagliga vårdansvaret tas upp i 2 § folktandvårdslagen. Det sägs i anvisningarna: Bestämmelsen i 2§ andra stycket om erbjudande av behandling skall tills vidare inte gälla barn under 6 år och ungdomar fr.o.m. 17 år. — I övrigt skall dock ansvaret finnas kvar även när det gäller dessa åldersgrupper. Erbjudandet betyder alltså att man skall ta initiativ till att vården kommer till stånd och att man regelbundet skall följa upp den, men det är ett vårdansvar som ännu icke gäller 17—19-åringar i folktandvården. I övrigt skall vårdansvaret gälla. Om en 17—19-åring går till folktandvården och det finns möjlighet för den att ta emot honom, får han naturligtvis gratis vård. Såvitt jag kan finna tillhör den här åldersgruppen likafullt försäkringen tills Kungl. Maj:t har bestämt någonting annat. Det är väl detta som det har rått oklarhet om. Jag vill hävda att man inte får göra som man har gjort i Norrbotten, där en tandvårdschef helt enkelt har beslutat att 17—19-åringar inte skall tillhöra försäkringen. Men herr Aspling och jag kanske kan sluta att träta om det, för om jag inte är fel underrättad är det fallet anmält till försäkringsdomstolen, så vi får väl se hur den tolkar lagarna; det kan ju bli intressant. Jag blev litet ledsen, fru talman, över herr Asplings senaste konstaterande, nämligen att jag kanske inte var så väldigt intresserad av tandvårdsförsäkringen. Jo, herr socialminister, det är jag verkligen. Jag var t.o.m. så intresserad att jag när vi tog beslutet i fjol krävde 75 procents återbäring och icke 50, som beslutet blev. Hade vi fått 75 procents återbäring skulle inte folktandvården haft dessa bekymmer som den har i dag. 50 procents återbäring innebar ju att folktandvårdens patienter fick litet högre avgifter än förut. Det hade vi kunnat undvika, om vi gått på min linje.

Fru talman! Först skulle jag vilja säga att om herr Ringabys intentioner och hans partis uppläggning av tandvårdsförsäkringen blivit beslut i Sveriges riksdag, hade vi fått en annan tandvårdsförsäkring, bl.a. utan det som alltid är det väsentliga, nämligen taxebindning. Det hade enligt mitt sätt att se icke varit en försäkring för hela folket utan en försäkring med en annan intresseinriktning. Så vill jag säga till herr Ringaby att vi tillämpar den lagstiftning som riksdagen har beslutat. Det är ju inte enskilda tandvårdschefer som bestämmer om lagstiftningens utformning etc. Och jag kan försäkra herr Ringaby att på de punkter som han har tagit upp sker tillämpningen enligt lagstiftningen. Jag begärde emellertid ordet för att stryka under en annan sak. Ordalydelsen i tandvårdstaxan är inte avsedd att utgöra något hinder för ett landsting att besluta om viss nedsättning av patientavgifterna. Som jag redan framhållit är detta samma förfarande som sedan flera år gäller inom den offentliga öppna läkarvården. Riksförsäkringsverket har också helt riktigt tillämpat taxan på detta sätt. För att undanröja all oklarhet på denna punkt har formuleringen i tandvårdstaxan numera, på framställning av riksförsäkringsverket, förtydligats. Med det, fru talman, skall jag sluta. Jag tycker att herr Ringabys interpellation inte ger någon anledning för mig att gå djupare in i debatten om tandvårdsförsäkringen. Den tror jag kommer, herr Ringaby, som alltid är fallet med stora sociala reformer, att i verkställighetsledet visa sin stora betydelse. Som många andra sociala försäkringsreformer kommer den att inrangeras bland de stora och omistliga trygghetsreformerna här i landet.
Fru talman! Om tandvårdsförsäkringen enligt moderata samlingspartiets modell blivit genomförd, så hade vi faktiskt haft en taxebindning, men bara på de mera vanliga arbetena, och en friare taxesättning på komplicerade arbeten för att gynna forskning och utvecklingsarbeten. Jag tror inte att det på något sätt hade varit sämre för patienterna. Sedan är det inte så mycket mer att tillägga. Här står uppfattning mot uppfattning. Tillämpningen sker efter de intentioner som riksdagen har beslutat om, säger socialministern. Det är det jag har betvivlat, eftersom det så klart är utsagt att reformen skall tillämpas lika på båda sektorerna. Men hur nu tillämpningen har varit — om den är alldeles riktig och om den följer de intentioner som riksdagen hade när vi tog det här beslutet — får väl framtiden utvisa.

Fru talman! Herr Larsson i Staffanstorp har frågat mig dels om jag är beredd medverka till att persontrafiken återupptas på järnvägslinjen mellan Malmö och Sjöbo, dels om jag vill lämna en redogörelse angående möjligheterna att utvidga och på redan nedlagda linjer återuppta godsoch persontrafiken på järnväg. Herr Larsson i Staffanstorp tar bl.a. energikrisen till intäkt för att persontrafiken på den icke elektrifierade bandelen Malmö-—Sjöbo bör återupptas och synes därvid förutsätta att en sådan åtgärd skulle medföra en besparing av drivmedel. Så är emellertid inte fallet. För ombesörjande av trafikuppgifter av det slag det här är fråga om är landsvägsbussen energisnålare än järnvägsfordonet. Det finns således av detta skäl ingen anledning att nu återuppta persontrafiken på järnvägen Malmö—Sjöbo. Inte heller i andra fall är ett återupptagande av järnvägstrafik på redan nedlagda linjer aktuellt.
Fru talman! Jag tackar statsrådet Norling för svaret, även om man kanske inte kan säga att det var så särskilt positivt. Statsrådet baserar väl svaret rätt mycket på att det inte är rälsbussarna utan landsvägsbussarna som är de energisnålaste fordonen. Måhända är det så. Men jag har, som framgår av interpellationen, vissa funderingar om förhållandena just längs denna järnvägslinje. Tätorter som Staffanstorp, Dalby och Veberöd har utvecklats mycket snabbt på senare år. När persontrafiken nedlades för en del år sedan upphörde även nästan all godstrafik. Men förmodligen tack vare regementsförläggningen i Revinge och dess militära transportbehov blev inte järnvägen nedlagd. Och det var tur, ty nu har industrin i orterna växt upp och transportbehovet är så pass stort att man t.o.m. måst bygga ut bangården i Staffanstorp för att kunna ta hand om den ökade godstrafiken. Vi har därtill bl.a. också Dalbys tunga stenindustri. Jag behöver inte närmare utveckla detta, utan jag drar en liten parallell med Stockholmstraktens närtrafik till city. Man frapperas av den goda kapacitet som denna trafik har. Jag tror att det hade varit rätt bra om vi i Malmöoch Lundabygdens tätorter kunnat få en liknande trafik, även om den — som var och en förstår — inte kan bli av samma omfattning som trafiken i Stockholmsområdet. Men snabba tågförbindelser t.ex. från de orter som jag här nämnt in till city i Malmö tror jag är ett önskemål i bygden. Måhända kommer det också en sådan trafik i framtiden. Nog måste vi ändå bygga ut kollektivtrafiken. Jag håller med om att den här interpellationsdebatten liksom de tidigare i dag kommer så att säga dagen efter, då energikrisen delvis lösts. Men energin har i varje fall inte blivit billigare, och därför menar jag att kollektivtrafiken skall byggas ut. Enligt vad jag förstått av kommunikationsministerns tidigare utläggningar möter detta inte heller något motstånd. Vi har alltså en järnväg i det aktuella området som används enbart för godstrafik och går från nämnda tätorter in till Malmö city. Det hade kanske varit möjligt att återuppta persontrafiken. Och även om jag tycker att svaret var negativt i överkant hyser jag vissa förhoppningar med anledning av det ”nu” som står i näst sista satsen. Vad det betyder får vi se i framtiden.
Fru talman! Bara ett par ord i anledning av herr Larssons i Staffanstorp inlägg. Det är viktigt att klara ut att den kollektiva trafik som finns exempelvis i Storstockholmsområdet behöver ju icke på något sätt vara unik för detta område. Här gör man, som herr Larsson känner till, på det sättet att Stockholms läns landsting köper trafik av statens järnvägar. Landstinget organiserar trafiken och betalar till SJ för den trafik som man vill ha utförd. Jag finner ingenting som talar emot att man i andra områden av landet har samma möjligheter att hos SJ köpa närtrafik och ordna upp den på det sätt som man finner rimligt och riktigt utifrån en kommunal syn på den kollektiva trafiken. Det är det ena som jag vill ha sagt. Det andra är att vi nu håller på att avsluta den regionala trafikplanering som pågår i alla landets län. Jag hoppas att den skall vara färdig i oktober. Då har vi ett underlag framarbetat av länsstyrelser och kommuner med bistånd från departe mentet, och det är ett grundmaterial som vi kan använda var och en på sitt område för att försöka förbättra den kollektiva trafiken utifrån det läge den har när dessa planer läggs fram.
Fru talman! Ja, herr kommunikationsminister, det kanske låter sig göra, men vi vill ändå gärna ha statens medverkan i detta fall. Det skall inte nödvändigt vara så att staten slipper ifrån allting och bara vältrar över de ekonomiska bördorna på landsting och kommuner. Men det är naturligtvis en enkel match för staten att gå på den linje som kommunikationsministern nu senast var inne på.
Fru talman! Det är inte alls något försök av staten att undandra sig utgifter, men det förhåller sig så, herr Larsson i Staffanstorp, att kommunerna i dag är ansvariga för den kommunala trafikförsörjningen.

Fru talman! Fru Fredgardh har frågat mig om jag är beredd medverka till att Sverige genom att följa Västtysklands exempel och sänka fartgränserna kan spara så mycket bensin att bensinransoneringen blir överflödig. Före det tillfälliga införandet av hastighetsgränser gällde i Västtyskland inte några generella restriktioner i fråga om högsta tillåtna hastighet annat än för en begränsad del av vägnätet, där högst 100 km/tim var tillåtet. Den begränsning till 100 km tim på andra vägar som nu införts bör därför ge påtagliga resultat. Som bekant ökar bensinförbrukningen kraftigt vid så höga hastigheter som normalt förekommer på de tyska vägarna, främst på motorvägarna. I Sverige däremot tillämpar vi sedan den 1 juni 1971 ett system med differentierade hastighetsgränser på alla vägar utom tättbebyggt område med en bashastighet av 70 km tim för vägar med högre standard. Någon effekt som den tyska kan därför inte uppnås i Sverige med motsvarande hastighetsbegränsningar. Här har ju redan genomförts de inskränkningar i högsta tillåtna hastigheter som har en så påtaglig effekt på bensinförbrukningen. Om ytterligare hastighetsinskränkande åtgärd skulle vidtas i Sverige, skulle nästa steg närmast vara en generell hastighetsbegränsning till 70 km/tim för alla vägar. Behovet av en sådan åtgärd kan rimligen inte bedömas isolerat utan får avvägas mot andra besparingsåtgärder och mot bakgrund av utvecklingen på försörjningsområdet.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Norling för det svar han givit. Inte ens med en mycket välvillig läsning kan jag kalla svaret positivt, vilket jag beklagar eftersom hastighetsbegränsning av det slag som jag aktualiserade kan vara värd att diskutera från flera synpunkter. En viktig synpunkt, som jag även nämnde i min interpellation, är den effekt som sänkta fartgränser har från trafiksäkerhetssynpunkt. Vid tiden för interpellationens framställande förelåg inga officiella uppgifter från Västtyskland, men enligt det västtyska kommunikationsdepartementet pekar gjorda erfarenheter på en minskning av antalet trafikolyckor. Från den korta ransoneringsperioden i Sverige föreligger klara fakta, framlagda av trafiksäkerhetsverket och statistiska centralbyrån. Enligt SCB inträffade under bensinransoneringsperioden, som varade från den 8 januari till den 29 januari, 554 vägtrafikolyckor med personskada, vilket var en minskning med 36 procent i jämförelse med motsvarande period år 1973. Antalet personer som dödades eller skadades minskade med 43 procent, från 1307 till 744. En granskning mera i detalj visar att minskningen var störst utanför tättbebyggt område eller 54 procent. Olyckorna inom tättbebyggt område visar en minskning med 34 procent under periodens första del. För hela perioden minskade olyckorna dock med 20 procent inom tättbebyggt område. Utanför tättbebyggt område minskade olyckorna under hela perioden. Antalet personer som dödades eller skadades minskade under ransoneringsperioden med 563 till 744 jämfört med 1 307 under motsvarande period 1973 eller, som jag nämnde, med hela 43 procent. Under de sista åtta dagarna var dock minskningen endast 23 procent. Antalet dödade minskade från 59 till 44 procent, antalet svårt skadade från 404 till 224, eller med 45 procent. Beträffande orsakerna till nedgången i antalet trafikolyckor under ransoneringsperioden nämner trafiksäkerhetsverket tre huvudfaktorer: mindre trafik, lägre hastighet och mjukare körning. Den minskade trafiken var givetvis i hög grad bidragande, men den lägre hastigheten har också haft en väsentligt mildrande effekt, eftersom minskningen kvarstår även andra veckan, då trafikintensiteten bevisligen åter ökat. De nämnda siffrorna talar sitt tydliga språk i fråga om den betydelse och den del i skulden som hastigheten har i de trafikolyckor som inträffar. Jag vill också erinra om de betydande kostnader som trafikolyckorna medför, såväl för det allmänna som för de enskilda människorna. För de senare tillkommer också på det personliga planet lidande och ofta livslångt handikapp. Ett förslag att sänka nuvarande fartgränser med ytterligare 10 km tim borde alltså vara värt att tas upp till seriöst övervägande. Härtill kommer ännu en faktor, som inte är av mindre vikt. Statsrådet Norling nämner den avslutningsvis i sitt svar, då han säger: ”Behovet av en sådan åtgärd kan rimligen inte bedömas isolerat utan får avvägas mot andra besparingsåtgärder och mot bakgrund av utvecklingen på försörjningsområdet.” Vårt försörjningsläge, som glädjande nog visade sig vara sådant att bensinransonering inte skulle ha behövt införas, är ännu långt ifrån stabilt. De oljeproducerande länder som svarar för det mesta av den olja som tillförs marknaden, eller 60 procent, ligger samtliga i Mellersta Östern, ett oroligt hörn av världen, där konflikterna från de senaste krigen ännu är långt ifrån bilagda. Störningar i oljetillförseln kan därför lätt uppstå. Såsom bilismen utvecklat sig i Sverige är behovet av drivmedel betydande. Enbart privatbilismens förbrukning uppgår till ca 10 procent av vår totala energikonsumtion. Detta skall jämföras med att jordbrukets andel stannar vid endast 1,5 procent, medan industrin tar hela 40 procent i anspråk. Lika hög är förbrukningen inom gruppen handel, hushåll och bostäder. I sammanhanget vill jag erinra om att bensinåtgången ökar kraftigt redan vid en hastighet på 80—90 km tim som jag förordat skulle alltså vara av betydelse. Att försörjningsläget alltjämt är allvarligt och att framtiden ingalunda medger ett fritt fram utan vidare när det gäller bensinförbrukningen, det visar den stora sparkampanj som bränslenämnden drar i gång på måndag och som kommer att pågå närmare två månader. Den riktar sig särskilt till privatbilisterna och har dubbelt syfte: för det första att minska förbrukningen av drivmedel och därmed trygga lagersituationen inför sommaren, då en säsongmässig uppgång i bensinförbrukningen brukar ske, och för det andra att genom frivilligt sparande av bensin slippa införa nya ransoneringsåtgärder, om tillgången på drivmedel skulle på nytt försvagas. Jag vill alltså upprepa min fråga om inte, såväl ur trafiksäkerhetssynpunkt som för att få ned förbrukningen av bensin, en sänkning av de båda övre fartgränserna med 10 km/tim skulle vara värd att överväga redan under nuvarande förhållanden.

Fru talman! Jag fastnade vid den slutsats som kommunikationsministern drog i sitt svar. Han sade: Om man i vårt land skulle genomföra en generell ytterligare hastighetsbegränsning skulle man föra ned hastigheten till 70 km/tim. för alla vägar, om nu detta skulle vara erforderligt för att spara energi eller av andra skäl. Är det verkligen ett rimligt svar med tanke på de olikheter som finns mellan att köra på sämre vägar och på nya eller bättre vägar? Dei går ju åt betydligt mindre energi på de bra vägarna än på de sämre. Jag tycker att det är litet oroande att kommunikationsministern inte gör en naturlig differentiering i det sammanhanget utan talar om att genomföra en sådan generell åtgärd. Jag undrar vad hela motorvärlden och praktiskt verksamma människor skulle säga om en sådan hastighetssänkning — även om det, fru talman, kan vara riktigt och motiverat i en energikrissituation att sänka hastighetsgränserna.
Fru talman! Jag vill börja med att förklara varför mitt svar av fru Fredgardh kan tolkas så att en jämförelse med Västtyskland inte är intressant ur den synpunkt som det här gäller. Ja, en jämförelse är egentligen omöjlig att göra. Västtyskarna hade före bensinkrisen inga fartgränser över huvud taget. På grund av tvånget att försöka spara på olika sätt införde man för första gången vissa tillfälliga begränsningar på 100 och 80 km/tim. Jag kan inom parentes nämna att man i Västtyskland — sedan fru Fredgardh framställde sin interpellation och sedan jag skrev mitt svar — nu har ändrat sig igen. Om en uppgift i en av dagens morgontidningar i Stockholm är riktig har den västtyska regeringen nu beslutat om en fartgräns fram till år 1977 på 130 km/tim. Man kan alltså inte göra denna jämförelse, eftersom utgångsvärdena var så olika i Västtyskland och Sverige. Jag vidhåller att man inte kan använda nedsättning av hastighetsgränserna som ett isolerat ingrepp för att undvika en ransoneringssituation. För att slippa ett sådant ingripande måste man vidta sparfrämjande åtgärder inom ett flertal områden och genom samlade insatser nå det resultat man vill komma fram till. Det finns en rad åtgärder som kan komma i fråga. Ingripande med hastighetsbegränsningar, som har vidtagits, kommer i första hand i fråga i länder som inte tidigare har några generella hastighetsbegränsningar eller som har mycket generösa bestämmelser i utgångsläget. I vissa länder införde man förbud mot körning under veckoslut. Det är svårt att jämföra effekten av ett sådant förbud. Där kommer med i bilden sådana faktorer som resebehov och transportavstånd inom landet, som komplicerar jämförelser länder emellan. Det finns andra åtgärder av mer eller mindre ingripande slag som används eller kan användas på olika håll. Vi upplevde exempelvis att man på en del håll stängde bensinstationerna vissa dagar. Det har också funnits förbud mot försäljning av bensin i dunk, förbud mot motortävlingar osv. Jag nämner detta bara för att stryka under vad jag nyss sade, att jag inte betraktar nedsättning av hastighetsgränserna som det allena saliggörande eller som något som under alla förhållanden skulle kunna ge önskad effekt i ett läge där man är ute efter en rad vinster. Fru Fredgardh har berört de gynnsamma effekter med avseende på trafiksäkerheten som åtgärder av det här slaget skulle medföra. Jag betonar också gärna den sidan av saken, vilket jag gör för att ingen tvekan skall råda oss emellan. Det finns flera positiva effekter som de här i landet vidtagna inskränkningarna i drivmedelstilldelningen har medfört. Vi fick en allmän dämpning av trafikrytmen i Sverige, som kunde iakttagas ganska snart. Den var, såvitt jag förstår, resultatet av den kampanj för ett bensinbesparande mjukare körsätt som vi genomförde och som vi tidigare i dag har diskuterat här i kammaren i annat sammanhang. Det är ett gott exempel på en sparfrämjande åtgärd som också haft en gynnsam effekt på trafiksäkerheten. Jag tycker inte heller att man bör dra alltför långtgående slutsatser av det begränsade material som finns fram till nuläget. Självfallet har den minskning av biltrafiken som skedde under ransoneringsperioden haft inflytande på olycksfallsfrekvensen. Det är också — trots det begränsade jämförelsematerialet — berättigat att förmoda att den jämnare trafikrytmen och en allmän dämpning av hastigheten haft ett direkt positivt inflytande på olycksfallsfrekvensen. I motsats till fru Fredgardh och i viss mån även till herr Lothigius driver jag frivilliglinjen ganska långt. Fru Fredgardh betecknar det som riktigt att ändra fartgränserna med 10 km/tim. Vi har redan startat en frivillig kampanj, konsekvent driven över hela landet med massmedias hjälp, för ett mjukare körsätt. Bilisterna har fått erfarenhet av de fördelar som är förenade med ett sådant körsätt. Detta tillvägagångssätt är enligt min bedömning att föredra framför ett beslut om att abrupt sänka fartgränserna med 10 km, när vi nu i vårt land är på väg att avsluta försöken med differentierade fartgränser. Många bilister är nu engagerade i sparsamhetskampanjen. Jag tror därför att ett sådant beslut skulle få en psykologisk effekt som vore rakt motsatt den man vill åstadkomma. Det skulle kunna uppfattas så, att de beslutande instanserna inte tror på bilisterna, utan anser sig behöva införa vissa förbud, så att bilisterna skall tvingas sitta och stirra på hastighetsmätaren när de är ute och kör. Om vi kan genomföra den kampanj för ett annat sätt att köra bil vilken nu pågår och som redan tycks ha fått en viss effekt, tror jag att resultatet blir sjufaldigt bättre än om man från ett visst datum skulle sänka hastigheterna med 10 km/tim.

Fru talman! Oavsett jämförelsen med Västtyskland kvarstår det faktum att man sparar en väsentlig mängd bensin även om hastigheten bara sänks med 10 km/tim. som jag har nämnt. Det finns praktisk erfarenhet som visar detta. Herr Norling säger att han föredrar den frivilliga linjen. Den tycker också jag är mycket sympatisk, men jag har kanske inte lika positiva erfarenheter från trafiken som herr Norling har — och jag rör mig ändå ganska mycket ute i trafiken. Uppmaningarna under december månad att spara bensin gav bara ringa resultat, vilket ledde till att vi hamnade i en ransoneringssituation som ingen ansåg lycklig. Dess bättre har vi nu sluppit ransoneringen, men den nya kampanjen från bränslenämnden visar att allting inte är väl beställt, utan att vi fortfarande måste vara sparsamma. Nu är det ju så att människor ganska lätt glömmer sina prövningar. Jag har gjort den erfarenheten att majoriteten av de bilister som rör sig i trafiken i dag kör precis som om det aldrig hade existerat någon energikris. En och annan har visserligen dragit ner farten något, men majoriteten ligger uppe i maximifarter och däröver. Även av den anledningen tycker jag det kunde vara befogat att sänka hastighetsgränserna något. Dessutom tillkommer hela trafiksäkerhetsaspekten. Jag vill därför påpeka för kommunikationsministern att också detta är ett argument för att vi bör spara bensin.

Fru talman! Herr Lothigius har frågat mig om jag är beredd att dels göra en utvärdering av den resandestruktur som uppkommit genom de av myndigheterna vidtagna åtstramningsåtgärderna för personbilstrafik, dels ge kollektivtrafikutredningen eller annan utredning i uppdrag att omedelbart fullgöra en sådan åtgärd. Jag vill erinra om att inom ramen för pågående arbete med lokala och regionala trafikplaner sker en ingående kartläggning av resandestrukturen. Kommunerna har bl.a. till grund för ansökan om bidrag till olönsam landsbygdstrafik att årligen upprätta lokala trafikförsörjningsplaner. I anslutning till dessa kommer successivt resanderäkningar att genomföras vid två eller flera tillfällen under året. I fråga om den regionala trafiken har i anslutning till pågående regionala trafikplanering genomförts trafikräkningar i vad avser utnyttjandet av kollektiva trafikmedel. Sådana räkningar kommer också framöver fortlöpande att behöva genomföras inom ramen för en ”rullande” regional trafikplanering. De angivna trafikräkningarna ger sålunda goda möjligheter till att följa förändringar i resandestrukturen.

Fru talman! Först vill jag naturligtvis tacka kommunikationsministern varmt för svaret. Jag funderade litet på hur jag skulle inleda mitt anförande. Jag undrar nämligen om herr kommunikationsministern egentligen inte har missförstått hela min fråga — det är kanske det vänligaste jag kan säga. Min fråga lades upp mot bakgrund av den energikris som då rådde och när bensinransoneringen var införd. Vid det tillfället var det också bestämt att bensinransoneringen skulle kvarstå t.o.m. februari månads utgång. Det är det som är det intressanta i detta sammanhang. Jag känner mycket väl till den regionala trafikplaneringen och de trafikräkningar som förekommer. Det måste man göra när man sitter i trafikutskottet; annars borde man inte sitta där. Men vi hade en helt ny situation och skulle ha fått — vi har det delvis — fantastiska möjligheter till nya utvärderingar. Jag önskade naturligtvis inte att bensinransoneringen skulle fortsätta; jag ville inte att den över huvud taget skulle komma till stånd. Jag tyckte att man borde gå en mildare väg tills man litet bättre såg hur det hela fungerade och om man inte just genom frivilliga åtaganden kunde undgå ransonering. Bensinransoneringen infördes emellertid, och då fanns alla möjligheter att fråga sig: Vad kommer att hända? Vilken resandestruktur får vi? Nu kommer människorna att hitta de olika kommunikationsmedlen. Hur bär de sig åt? Det var det som var så intressant. Vi har upplevt, herr kommunikationsminister, att människorna efter bensinransoneringens borttagande i viss mån fortsatt att utnyttja kollektiva trafikmedel. Där menade jag att det var viktigt att göra en utvärdering. Det räcker inte med vissa räkningar som görs ute i kommunerna ett par gånger om året, utan här borde man enligt min mening verkligen forcera en undersökning av vad det är som sker: Hur bär sig människorna på frivillighetens väg åt för att klara sitt resandebehov, och hur kan vi utvärdera detta? Det var den enkla bakgrunden till den här lilla interpellationen. Det betyder att frågorna i min interpellation av den som har litet fantasi kan läsas så här: 1. Har bensinransoneringen påverkat vår resandestruktur? 2. Om så är fallet, synes förändringen vara mera bestående? 3. Kan det högre bensinpriset medverka till att den eventuella förändringen av resandestrukturen blir bestående? 5. Genom bensinoch energikrisen kan människor söka sig nya kommunikationer och färdvägar. Dessa går inte alltid efter myndigheternas uppgjorda planer. Vilka är dessa naturliga färdvägar, och varför färdas man som man gör? Det var detta jag trodde jag skulle få svar på. En del kan man naturligtvis få ut av den regionala trafikplaneringen, eftersom den pågick under ransoneringen. Men det hade varit synnerligen värdefullt om man hade lagt på ett extra kol i det ögonblicket för att mer eller mindre gratis få till sitt förfogande material som skulle kunna vara till stor hjälp framdeles för att förbättra kollektivtrafiken i detta land.
Fru talman! Det är möjligt att jag i mitt ursprungliga svar borde ha lagt till det som jag nu kommer att säga. Jag hade emellertid en känsla av att jag i så fall skulle ha blivit lika missförstådd av herr Lothigius som jag nu tydligen har blivit.

Det uppdraget fick man omedelbart, och man fick dessutom resurser härför, både ekonomiska och personella.

Detta arbete pågår nu i transportnämndens regi. Men mitt svar byggde på att vi har en rad aktiviteter i gång, bl.a. den regionala trafikplaneringen, som mer eller mindre gratis ger oss det som herr Lothigius var ute efter. Det var därför jag ansåg mig böra nämna detta i stället för att bara meddela att vi avser att utvärdera den akuta situationen, något som jag, som sagt, fann helt naturligt. Jag har nu velat göra denna komplettering, som alltså visar att vi snabbt försöker utvärdera vad som hände under tre dramatiska veckor i januari.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för detta tillägg. Det var ju precis det jag behövde. På grund av att ransoneringsperioden blev så kort erkänner jag att det blir svårare att få fram korrekta resultat av den utvärdering som jag frågade om i min interpellation. Men det intressanta är att man utnyttjar de möjligheter som bensinransoneringen härvidlag ger. Jag kände inte till att transportnämnden fått detta uppdrag, och jag är tacksam och glad för det svar jag nu har fått.

Fru talman! Herr Bladh har frågat kommunministern om han är beredd att medverka till att länsstyrelserna får större inflytande än för närvarande när det gäller sträckningen åv nya vägar. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. För att rätt kunna bedöma frågan anser jag det lämpligt att först lämna en redogörelse för det nuvarande vägplaneringssystemet och länsstyrelsernas roll i detta. Så sent som den 1 januari 1972 trädde en ny väglag och en ny vägkungörelse i kraft, vilka reglerar dessa förhållanden. Enligt 11 § väglagen prövas fråga om byggande av väg av statens vägverk efter samråd med länsstyrelsen. Har vägverket och länsstyrelsen olika uppfattning i ärendet hänskjuts det till Kungl. Maj:t för prövning. I vägkungörelsen finns detaljerade föreskrifter beträffande handläggningen och samrådsförfarandet, när fråga är om byggande av väg. Enligt 14 8 väglagen skall inom område med fastställd generalplan eller med stadsplan eller byggnadsplan väg byggas i överensstämmelse med planen. Gäller annars särskilda bestämmelser för marks bebyggande eller användning, såsom regionplan, utomplansbestämmelser eller naturvårdsföreskrifter, skall väg läggas så att syftet med bestämmelserna inte motverkas. Om särskilda skäl föreligger kan undantag från planen eller bestämmelserna medges. Dessa undantag prövas av länsstyrelsen. Undantag från fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan får medges endast om byggnadsnämnden tillstyrker det. Det är viktigt att notera denna samordning av vägplaneringen med den fysiska markanvändningsplaneringen som således är föreskriven i väglagen. Härigenom ges såväl kommuner som länsstyrelser ett direkt inflytande i planeringen. Den nämnda samordningen kan även belysas av de tre steg som vägprojekteringen normalt genomgår. Det första steget, som resulterar i en lokaliseringsplan, är vanligtvis kopplat till regionoch generalplanläggningen och syftar till att i samordning med övrig samhällsplanering lokalisera ett vägprojekts huvudsträckning och knutpunkter samt välja utbyggnadsetapper och översiktligt beräkna kostnader. Nästa steg, som utmynnar i en utredningsplan, aktualiseras normalt vid upprättande av generaleller dispositionsplaner. I detta skede syftar man till att utarbeta principförslag till väglösning och utbyggnadsetapper samt att beräkna kostnaderna. Förslaget bör vara så genomarbetat att endast mindre justeringar av vägsträckningen behövs vid detaljprojekteringen som utgör det tredje och sista steget. Detaljprojekteringen, som resulterar i en arbetsplan, syftar till att i samordning med den detaljerade bebyggelseplaneringen ta fram erforderliga handlingar för fastställelseprövning och byggande. Under hela planeringsprocessen sker samråd med olika intressenter, som kommuner, länsarkitekter, länsplanerare, naturvårdsinstanser och övriga berörda. Väglagstiftningen innehåller också tvingande bestämmelser om de viktigare samråden och ger på olika punkter länsstyrelsen ett betydande inflytande i vägplaneringen. Vid utarbetandet av arbetsplan skall således enligt 16 § väglagen samråd i fråga om vägens sträckning och vägförslagets utformning i övrigt ske med berörda fastighetsägare och myndigheter samt andra som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Dessa samrådsförfaranden har ytterligare preciserats i vägkungörelsen, där det föreskrivs att samråd skall ske med bl.a. länsstyrelsen, som därvid inhämtar synpunkter från länsvägnämnden, med övriga myndigheter vilkas verksamhetsområde berörs av företaget samt med lokala organ och sammanslutningar som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Kommun och känd ägare till varje fastighet som berörs av företaget skall beredas tillfälle att framföra synpunkter vid sammanträde på platsen. Enligt 17 § väglagen skall arbetsplan med vissa undantag ställas ut och därvid hållas tillgänglig för granskning. Arbetsplanen överses därefter med hänsyn till de erinringar som kommit in. Enligt 31 § vägkungörelsen kan länsstyrelsen förordna om upprättande av alternativt förslag till arbetsplan. Sedan länsstyrelsen behandlat arbetsplan som skall fastställas överlämnas den med eget yttrande och med de yttranden som inkommit till statens vägverk. Kan den arbetsplan som förordats av länsstyrelsen godtas av statens vägverk fastställer vägverket planen. I annat fall hänskjuts frågan till Kungl. Maj:ts prövning. Av min redogörelse torde framgå att länsstyrelserna har möjlighet att utöva ett betydande inflytande på vägfrågorna dels genom sitt allmänna planeringsansvar på regional nivå, dels genom sina speciella uppgifter avseende bebyggelseplaneringen och naturoch miljövårdsområdena, dels genom de befogenheter som väglagstiftningen ger länsstyrelserna. Av särskilt intresse när länsstyrelsens inflytande diskuteras kan vara ett fall där länsstyrelsen och vägmyndigheterna har olika mening huruvida viss vägsträckning över huvud taget bör tas upp i arbetsplan. Av vad jag redan har sagt framgår att länsstyrelsen kan förordna att alternativt förslag till arbetsplan skall upprättas. Däremot har länsstyrelsen formellt inte befogenhet att hindra att visst alternativ utreds. Skulle länsstyrelsen i en sådan konfliktsituation som jag nu har antytt finna att ett av vägmyndigheten aktualiserat alternativ enligt länsstyrelsens mening klart står i strid med allmänna planeringspolitiska riktlinjer för länet bör naturligtvis länsstyrelsen på ett tidigt stadium underrätta vägmyndigheten härom. Jag utgår ifrån att vägmyndigheterna är lyhörda för de uttalanden som länsstyrelsen gör i fråga om olika vägsträckningar. Jag utgår vidare ifrån att vägmyndigheterna inte heller utför projektering på vägsträckningar som — bl.a. i anledning av länsstyrelsens uppfattning — ej bedöms kunna komma till utförande. Upplysningsvis kan jag nämna att under exempelvis den senaste femårsperioden har statens vägverk endast i något enstaka fall haft anledning att underställa frågan om vägsträckning Kungl. Maj:ts prövning. I övriga fall — ca 100 arbetsplaner fastställs årligen av vägverket — har vägverket och länsstyrelsen kommit till samma uppfattning i fråga om hur vägens sträckning bör vara. Avslutningsvis vill jag hänvisa till att länsberedningen i sitt kommande betänkande — som beräknas bli framlagt i slutet av detta år — kan förväntas belysa ansvarsfördelningen mellan bl a. länsstyrelserna och andra statliga regionala organ. I det sammanhanget ges underlag för fortsatta överväganden av här ifrågavarande problem.

Fru talman! Jag ber att få tacka för det utförliga svaret på min interpellation. Svaret kan tolkas som mycket positivt för synsättet på lösningar av vägplaneringsfrågor. Min fråga härrörde sig från vägplaneringsfrågor i östra Skåne, närmare bestämt vid de för många så bekanta Brösarps backar i Österlen, som inte endast är känt för Kiviks marknad, Bombi Bitt och Fritjof Nilsson Piraten utan numera ännu mer för sina stora fina naturvärden. I interpellationen har jag redogjort för hur man från vägmyndigheternas sida inte vill lyssna på länsstyrelsen och dess lekmannastyrelse och jag berör därför inte detta mera nu. Det är glädjande och av mycket stort värde att få lyssna till kommunikationsministerns svar och synsätt vad gäller tolkningen av hur man bör förfara vid beslutsfattande i förekommande vägplaneringsfrågor. Samordningsfrågorna betonas som särskilt viktiga i 11 och 14 §§ väglagen och där berörs särskilt både kommunernas och länsstyrelsernas direkta inflytande. Vidare framhålls i svaret hur viktigt det är att under hela planeringsprocessen samråd sker med olika berörda instanser. Länsstyrelsernas möjligheter att utöva inflytande på vägfrågorna genom sitt allmänna planeringsansvar på regional nivå och särskilt i vad gäller naturoch miljövårdsfrågor betonas även i svaret. Det betonas också att länsstyrelserna kan förordna att alternativa förslag upprättas. Däremot har länsstyrelsen inte formell befogenhet att hindra att ett visst alternativ utreds. Där ligger den avgörande frågan. Det finns möjligheter att utreda alternativ som länsstyrelserna anser icke skall förverkligas. Detta kan innebära dyrbara och långa utredningar. Svaret från kommunikationsministern är emellertid mycket klart och tydligt. Naturligtvis betonas hur man bör förfara vid eventuellt olika meningar i utredningsfrågor. Fru talman! Jag ber att få citera ur svaret: ”Jag utgår ifrån att vägmyndigheterna är lyhörda för de uttalanden som länsstyrelsen gör i fråga om olika vägsträckningar. Jag utgår vidare ifrån att vägmyndigheterna inte heller utför projektering på vägsträckningar som — bl.a. i anledning av länsstyrelsens uppfattning — ej bedöms kunna komma till utförande.” Ja, fru talman, klarare kan man väl knappast med nuvarande lagstiftning uttrycka uppfattningen att vägmyndigheterna bör lyssna till och följa länsstyrelsens beslut och intentioner. Länsstyrelserna har det samlade ansvaret för planeringen. : Jag delar helt denna uppfattning att så bör det vara. Skall länsstyrelsernas lekmannastyrelse få något direkt inflytande måste dess uppfattning också beaktas. Då man emellertid inte överallt i landet har samma sunda syn på dessa frågor som kommunikationsministern ger uttryck för får vi hoppas att — som också antyds i sista delen av svaret — länsberedningen i sitt betänkande belyser ansvarsfördelningen mellan länsstyrelserna och andra statliga regionala organ och att detta kan resultera i klarare bestämmelser framöver. Till sist, fru talman, tycker jag mig av svaret kunna skönja att Brösarps backar trots allt är räddade.
Fru talman! Det konkreta vägprojekt som är anledning till interpellationen av herr Bladh är alltså den planerade omläggningen av väg 10 vid Brösarp. Vi skall inte här i kammaren diskutera direkt förhållanden i ett ärende som är under behandling hos våra myndigheter, och det är fallet med den planerade vägen vid Brösarp. Tillåt mig dock, fru talman, att nämna följande fakta. Den aktuella vägomläggningen ingår inte i gällande flerårsplan för vägbyggandet, som ju omfattar femårsperioden 1973-1977. Vägverket bedömer att vägombyggnaden kommer till utförande i början av 1980-talet. Det är alltså fråga om en vägomläggning som i varje fall inte inom de närmaste åren är aktuell för genomförande. Av pressdebatten förefaller det mig ibland som om grävmaskinerna redan är på plats — vilket således inte är fallet. I konsekvens med att det dröjer åtskilliga år innan den här vägomläggningen kommer till stånd finns det inte för något alternativ till vägsträckning en färdig arbetsplan. Som jag nämnde i mitt svar på herr Bladhs interpellation skall, innan en arbetsplan kan fastställas, samråd ske med olika intressenter — kommun, länsarkitekt, länsplanerare, naturvårdsintressenter m.fl. Vidare skall kommun och fastighetsägare som berörs av vägomläggningen beredas tillfälle att framföra synpunkter vid sammanträde på arbetsplatsen. Arbetsplanen skall ställas ut och därefter överses med hänsyn till inkomna anmärkningar. Jag upprepar detta därför att handläggningen av vägombyggnaden vid Brösarp är i sitt inledningsskede och alltså inte har nått det stadium som vi här diskuterar. Låt mig emellertid, fru talman, säga mot bakgrund av den diskussion som har förts och förs på grund av vägombyggnaden vid Brösarps backar, att naturvårdssynpunkterna här givetvis måste tillmätas den allra största vikt. Den oro för Brösarps backar som många ger uttryck för är enligt min bedömning helt onödig. Även om det är en del år kvar till den tidpunkt då vägombyggnaden skall komma till stånd är det angeläget för mig att med hänsyn till de unika naturvärden det här gäller redan nu understryka att regeringen inte kommer att gå med på en sträckning av vägen som äventyrar dessa naturvärden.
Fru talman! Får jag tacka alldeles särskilt för de sista synpunkterna angående Brösarps backar och skyddet av dessa naturvärden. Jag tror det beskedet kommer att glädja väldigt många inte endast i Österlen utan även i det övriga Skåne och varför inte i hela landet.

Herr talman! Herr Lövenborg har frågat mig om jag för min del vill medverka till att förhindra en sådan tillämpning av statstjänstemannalagen, att disciplinstraff av typen böter eller löneavdrag icke förekommer gentemot anställda. I 1965 års statstjänstemannalag finns bestämmelser om bl.a. disciplinär bestraffning av tjänsteman som åsidosätter vad som åligger honom. Disciplinstraffen är enligt lagen varning, löneavdrag under högst 30 dagar, suspension i högst tre månader och, för vissa fall, avsättning. Så länge det finns bestämmelser om disciplinstraff i statstjänstemannalagen, är myndigheterna givetvis skyldiga att iaktta dem lika väl som bestämmelser i andra lagar. Varje myndighet har därvid att självständigt och på eget ansvar tillämpa lagen i det enskilda fallet. Det ingår inte i mina befogenheter att påverka myndigheterna i denna bedömning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min enkla fråga. I svaret hänvisas till den lag som gäller och till att myndigheterna på eget ansvar skall tillämpa lagen i det enskilda fallet. Men här gäller det ett konkret fall — en akut situation skulle jag vilja säga. Det handlar om de repressalier som Vattenfall hotar med gentemot arbetare som strejkade vid Ritsembygget i november. Den bakgrunden tror jag att statsrådet är på det klara med. Här går ett statligt företag fram med provokationer som metod i umgänget med sina arbetare. Strejken strax före jul provocerades fram. Ett statligt företag bröt sina givna löften, och det naturliga svaret var att arbetarna tog till sitt vapen, nämligen strejken. Nu — några månader senare — går Vattenfall till ny attack. Nu kräver man att arbetarna i Ritsem skall betala böter för en strejk som Vattenfall, ett statligt företag, provocerade fram genom att dra in tidigare givna förmåner. Det är ett otillständigt förfarande som komprometterar statsdriften, ett åskådningsexempel på dåligt omdöme hos en statlig företagsledning, som till varje pris skall hävda den egna prestigen. Det är utmanande också därför att arbetarna i samband med att de återgick till arbetet efter att ha vunnit en seger — det gjorde de ju — fick en försäkran om att inga repressalier skulle vidtas. Nu gör man det likafullt genom att kräva ut en bötessumma på 300 kronor. Jag vill nog kalla den typen av personalpolitik för en piskans politik. Vattenfalls ledning vill att pisksnärten skall drabba de arbetare som självfallet kämpar för sina intressen men som också arbetar i en miljö som är den hårdaste, kanske den vidrigaste man kan tänka sig i det här landet. Det är ett tungt jobb, det är isolering, det är snöstormar och kyla. Mot den bakgrunden menar jag att Vattenfall borde ha visat generositet och inte på ett utmanande och dumt sätt använt sig av bestraffning, som en orimlig lag fortfarande ger möjlighet till. Att stämningen bland jobbarna i Ritsem är upprörd är knappast att undra över. Det är klart att statsrådet i det här fallet — liksom alltid — kan säga att han inte kan blanda sig i det enskilda fallet, men nog vore det ändå intressant att få något slags omdöme om det här sättet att använda statstjänstemannalagen. Kan det verkligen bedömas som nödvändigt och stärker det statens anseende som företagare?
Herr talman! Jag skall inte gå in på bakgrunden till herr Lövenborgs fråga. Jag skall heller inte ta upp frågan om Ritsem och huruvida Vattenfall har agerat riktigt eller inte i det sammanhanget. Herr Lövenborg försöker provocera mig till det, men jag skall avstå. Någon typ av omdöme måste statsrådet väl ändå ha i en sådan här fråga, säger herr Lövenborg. Men om jag avlevererade ”någon typ av omdöme” tog jag ju ställning till tolkningsfrågan i det här fallet, och det vill jag inte göra. Jag vill än en gång framhålla att ett enskilt statsråd inte bör lägga sig i en myndighets lagtolkning i ett visst fall. Det tillhör, herr Lövenborg, så att säga spelets regler och jag tycker vi skall hålla fast vid dem. Jag vill emellertid tillägga en sak som jag tror kan vara av intresse för herr Lövenborg. Det är att ämbetsansvarskommittén, som har arbetat med frågan om bl.a. påföljdssystem också för statstjänstemän, har lagt fram ett förslag om en reformering av detta system. Enligt detta förslag — det har jag tidigare haft tillfälle att beröra här i kammaren — skall man i princip tillämpa de sanktionsmedel som förekommer i privat tjänst. Förslaget innebär alltså att de nuvarande reglerna om ämbetsansvar och disciplinstraff i statstjänstemannalagen skall slopas. En proposition, grundad på detta förslag, kommer att framläggas till årets riksdag. Det tycker jag är en upplysning som herr Lövenborg bör notera. Vi får i sinom tid tillfälle att ta ställning till huruvida vi skall ha ett sanktionssystem i fortsättningen eller inte.
Herr talman! Jag är ingen provokativ människa. Jag vill inte provocera statsrådet till uttalanden. Men jag noterar med tillfredsställelse att man är beredd att komma fram med nya förordningar och, som jag förstår, mjuka upp de bestämmelser om disciplinstraff som nu gäller. Jag har som en illustration till mitt resonemang om statstjänstemannalagens nuvarande orimlighet använt Ritsemfallet, som är en akut situation. Min fråga gällde om statsrådet inte vill medverka till att förhindra sådan tillämpning av lagen att disciplinstraff av den typ det här gäller skall få förekomma. Om verkligen en proposition snart kommer att läggas fram tycker jag att det är naturligt att fråga statsrådet om det inte kan finnas en lämplig form för att få Vattenfalls ledning att avstå från hävdandet av bestämmelser som snart kommer att avlösas av andra, som jag får hoppas, bättre bestämmelser. Vattenfalls hot att använda statstjänstemannalagens disciplinbestämmelser på det här sättet tycker jag är groteskt. Det leder också till att de som är motståndare till den statliga företagsamheten får vatten på sin kvarn. Vattenfalls ledning tycker sig ha full frihet att ge sina arbetare bestraffning för att de reagerar mot diktatoriska arbetsköparmetoder. Jag anser att regeringen har all anledning att redan nu på ett eller annat sätt ingripa mot företagsledare som uppträder så att de komprometterar den statliga företagsamheten. Det var därför jag frågade statsrådet om han ville medverka till att förhindra sådan tillämpning av statstjänstemannalagen som nu är för handen i fallet Ritsem.
Herr talman! Jag har ju, herr Lövenborg, gett ett exakt svar på denna fråga. Det är väl då inte särskilt stor mening med att på nytt upprepa den. Det innebär bara att jag får upprepa svaret. Jag har sagt att det inte ingår i ett enskilt statsråds befogenheter att påverka myndigheterna i en lagtolkningsfråga. Tolkning av lagar och bestämmelser åvilar de enskilda myndigheterna att göra på eget ansvar och efter eget omdöme. Det vore helt oriktigt av mig att här i riksdagen ge uttryck åt någon speciell lagtolkning i det här sammanhanget. Däremot har jag tyckt att det kunde vara av intresse att nämna ämbetsansvarskommitténs förslag. Ett bifall till det förslaget skulle innebära att vi fick möjlighet att ändra på bestämmelserna om vi tycker det är motiverat. Det är ju den vägen man skall angripa en sådan här fråga.
Herr talman! Jag förstår att jag inte kan pressa statsrådet till ett bestämt avståndstagande från den typ av personalpolitik som Vattenfall bedriver och som avspeglas i det här speciella fallet. Men man får hoppas att den starka reaktionen från arbetarna själva och från många andra håll kan pressa fram en förändrad attityd, ty annars är det mycket troligt att Vattenfall en vacker dag upptäcker att projektet Ritsem står utan arbetare. Det är också angeläget, och jag noterar det, att det blir en proposition. Det är angeläget att den propositionen, som skall förändra statstjänstemannalagens disciplinregler — till det bättre, får jag hoppas — snabbt kommer på riksdagens bord. Den nu aktuella händelsen visar att det är bråttom med det. För övrigt lovade ämbetsansvarskommittén redan 1971 att överlämna sitt slutbetänkande, men det har fortfarande inte kommit. Vi får hoppas att utfästelserna av i dag hålls bättre.
Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har ställt följande frågor till industriministern. 1. Vill statsrådet för att skingra den aktuella oron bekräfta att beslutet att bevara Vindelälven ligger fast? 2. Vill regeringen påskynda de åtgärder som vidtagits eller planeras för sysselsättningen i Vindelådalen? Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. Den första frågan vill jag besvara med att påminna om att statsministern den 13 april förra året som svar på två enkla frågor gav riksdagen beskedet ”att någon omprövning ej kommer att ske av regeringens beslut att inte bygga ut Vindelälven”. Frågan om sysselsättningen i Vindelälvsområdet behandlades av riksdagen i fjol. Av den redogörelse som lämnades i proposition nr 50 om medlen i den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten framgick att de åtgärder som sedan år 1967 vidtagits i Vindelälvsområdet, när de får full effekt, kommer att medföra ett tillskott av nära 1 300 nya permanenta arbetstillfällen. Det är den regionalpolitiska stödverksamheten som ger dessa resultat. Vidare kan nämnas den sysselsättning som utbyggnaden av Juktans kraftstation ger upphov till. I enlighet med förslag i den nämnda propositionen anslog riksdagen medel för att under en fyraårsperiod bygga ut väg 363 och vissa andra vägar. Bland de planerade åtgärder som nämndes i propositionen var bl.a. kommunala sysselsättningsinsatser drivna med bidrag från staten. Sådan verksamhet är nu i gång i tre Vindelälvskommuner, nämligen Sorsele, Vindeln och Arjeplog. Regeringen har vidare uppdragit åt länsstyrelsen i Västerbottens län att bilda en samarbetskommitté med uppgift att ta initiativ till erforderliga åtgärder för utveckling av Vindelälvsområdet och att samordna och prioritera insatserna inom området. Kommitténs arbete bör särskilt inriktas på satsningar som kan vara av betydelse för turismen. Det är alltså en betydande verksamhet i gång för att stödja sysselsättningen i Vindelälvsområdet. Verksamheten kommer att fortsätta med all den skyndsamhet som är möjlig.

Fru talman! Fru Göthberg har frågat om jag är beredd vidtaga åtgärder för att överföra medel från älgskaderegleringsfonden till länens älgskadefonder i sådan omfattning att de som drabbats av älgskador kan erhålla den ersättning som de är berättigade till. Om medlen i en älgskadefond inte räcker, kan Kungl. Maj:t besluta att medel skall föras över från regleringsfonden till ifrågavarande älgskadefond. Det ankommer på länsstyrelserna att bevaka medelstillgången i älgskadefonderna och vid behov inkomma till Kungl. Maj:t med framställning om överföring från regleringsfonden till älgskadefond för att exempelvis älgskadeersättningar skall kunna utbetalas i erforderlig omfattning.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Som statsrådet säger i sitt svar stadgas i kungörelsen nr 260 år 1965 dels om älgavgifterna till länets älgskadefond, dels om den procentandel som går till regleringsfonden och dels om ersättningar osv. Det väsentliga i den här frågan och orsaken till att jag ställt den är det faktum att de bidragsberättigade får vänta alltför länge på sina ersättningar. I mitt län — Västmanlands — som jag känner bäst till, har 128 ansökningar inkommit under år 1973. De synades in under perioden augusti-oktober. I december beslutade länsstyrelsen om ersättningar, och till dags dato har de sökande endast fått ett mindre förskott, beroende på brist på medel i länets älgskadefond. Länsstyrelsen har hos jordbruksdepartementet anhållit om medel från regleringsfonden, och det är min förhoppning att denna ansökan beviljas. De bidragsberättigade är praktiskt taget alltid brukare av mindre jordbruksenheter, ofta med årligen återkommande skador på växande gröda. För dem är detta inkomstbortfall mycket kännbart, och därför är det nödvändigt att ersättningssystemet fungerar på ett mer tillfredsställande sätt.
Fru talman! Den centrala regleringsfonden skall fungera på det sättet att den klarar av de ojämnheter mellan olika län som kan förekomma när det gäller älgskador, exempelvis när man under ett år får större älgskador inom ett län än vad som bedömts skulle bli fallet. Jag vet nu att vi fått en framställning till jordbruksdepartementet från Västmanlands län. Den framställningen skall remissbehandlas i naturvårdsverket, det är där bedömningen sker. Framställningen ligger alltså för närvarande hos naturvårdsverket, och sedan får vi den tillbaka till jordbruksdepartementet för avgörande. Jag kan säga att i den mån allting är i sin ordning i framställningen föreligger det ingen risk för att det inte skulle finnas pengar centralt till att möta anspråken i framställningen från länet. Men vi måste vänta på naturvårdsverkets bedömning, och jag utgår från att man där inte tar längre tid på sig för denna bedömning än vad som är absolut nödvändigt.
Fru talman! Jag tackar också för detta svar. Det låter positivt för de bidragsberättigade. Det är väldigt väsentligt att man löser det här problemet.

Fru talman! Herr Romanus har frågat mig om jag vill medverka till att offentlighetsprincipen kommer att gälla även för Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Offentlighetsprincipen är tillämplig endast när det gäller våra myndigheter. Den gäller däremot inte i fråga om privaträttsliga subjekt, även om staten eller kommuner har ekonomiska eller andra intressen i verksamheten. Frågan om en utvidgning av offentlighetsprincipens tillämpningsområde till privaträttsliga subjekt, i vilkas verksamhet staten eller kommuner har intressen, har många aspekter. Offentlighetsprincipen är nu knuten till den allmänna verksamheten som drivs i myndighetsform. Den avgränsning som ligger i detta kan inte överges utan att konsekvenserna kan överblickas. Jag är inte beredd att nu göra något uttalande som avser enbart den verksamhet som Kommunförbundet och Landstingsförbundet bedriver.

Fru talman! Offentlighetsprincipen är grundläggande för den svenska demokratin. Den innebär att alla medborgare skall ha insyn i vad myndigheterna har för sig, de skall kunna se hur myndigheterna handskas med offentliga medel och över huvud taget kunna ta del av de handlingar som finns inom myndigheterna. Det finns vissa undantag, men varje undantag måste särskilt motiveras; offentlighet och insyn är huvudregeln. Det gäller staten, kommunerna och landstingen. Men Kommunförbundet och Landstingsförbundet, som från allmän synpunkt är likvärdiga med offentliga myndigheter, eftersom de organisationer där bara kommuner och landsting är medlemmar och eftersom de förvaltar skattemedel, har formellt en privaträttslig ställning och behöver därför inte tillämpa offentlighetsprincipen. Samma motiveringar som kan anföras för offentligheten när det gäller kommunernas och landstingens handlingar gäller självfallet också Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Nu har uppmärksamheten, bl.a. av tidningen Expressen, fästs på detta förhållande genom att man på dessa förbund inte alltid har haft en öppen och tillmötesgående attityd. När någon har velat ta del av handlingar har vederbörande mötts av attityden att ”det är så besvärligt att fakta kommer ut innan man har bestämt sig för vilken ståndpunkt man skall ta”. Det är just sådant som offentlighetsprincipen är till för att undanröja — oviljan att få en öppen diskussion och insyn innan i praktiken bindande beslut har fattats. När det gäller Landstingsförbundet var man, i varje fall till en början, mycket tveksam att lämna ut en sammanställning som gällde viktiga opinionsyttringar från landstingen beträffande inspektionsverksamheten inom omsorgsvården. Senare har man kanske haft en mera positiv attityd, vissa gånger, men det växlar alltså. Därmed säger det sig självt, enligt min uppfattning, att vi inte kan överlåta åt dessa förbund och deras förtroendemän och tjänstemän att från fall till fall bedöma när de vill ge medborgarna insyn och när de inte vill det. Det här är ju ingen ny fråga, utan möjligheten att tillämpa offentlighetsprincipen även på privaträttsliga institutioner av detta slag finns ju och har funnits i varje fall ända sedan 1936 när saken behandlades i propositionen 140. Det kan göras utanför tryckfrihetsförordningen. Jag hade därför hoppats att justitieministern nu skulle ha sagt att han är villig att medverka till att allmänheten ges insyn i dessa förbunds verksamhet. Jag beklagar att han inte vill göra det, och jag skulle vilja fråga: Vad är det för typer av konsekvenser som justitieministern anser att man inte kan överblicka och som medför att han inte vill göra några uttalanden?
Fru talman! Jag tror nog att herr Romanus vill dela min uppfattning att om man skall göra en utvidgning av offentlighetsprincipen i detta fall, är det inte så enkelt att man kan göra detta enbart för Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Det finns ju även andra formellt privaträttsliga subjekt som är av den naturen att de då kommer in i blickfånget. Det är skälet till att jag inte kan finna att man kan vidta en åtgärd enbart avseende dessa fall.

Fru talman! Jag får be justitieministern om ursäkt, men jag har litet svårt att acceptera att det faktum, att man även skulle kunna tänka sig att utvidga offentlighetsprincipen till andra organisationer, skall få användas som ett argument för att man inte vill utvidga den till de två nu aktuella organisationerna. Det tycker jag smakar litet av den obotfärdiges förhinder. Jag kan inte heller inse att man behöver fundera så särskilt mycket på just dessa två organisationer. De handlägger ju inte några andra ärenden än sådana som handläggs av deras medlemmar, dvs. av kommuner eller landsting, och i det sammanhanget är handlingarna offentliga, såvida inte sekretesslagens bestämmelser gäller. Att tillämpa samma offentlighet för en sammanslutning av kommuner som man gör för varje kommun borde väl inte vara något som man behöver tveka så mycket inför. Jag menar inte att justitieministern skulle säga att vi skall införa denna ordning i morgon, men en viljeyttring, innebärande att så bör ske därför att det är rimligt, vore väl inte så svår att avge nu. Det är, som jag sade, inte heller fråga om någon nyhet. Jag behöver inte gå så långt tillbaka som till 1936 för att få exempel. I offentlighetskommitténs betänkande år 1966 pekar man på att Kungl. Maj:t genom författning kan bestämma att en privaträttslig organisation skall tillämpa tryckfrihetsförordningens bestämmelser om offentlighet. Man lämnar också exempel på fall där detta sker: skogsvårdsstyrelser, hushållningssällskap, notarius publicus m.fl. Det är alltså inte fråga om något principiellt nytt, utan det gäller bara om man skall tillämpa en sådan ordning också här. Jag skulle vilja fråga justitieminister: Finns det något mera solklart fall än detta? Det gäller ju två organisationer som drivs med skattemedel och vilkas medlemmar samtliga är underkastade offentlighetsprincipen. Jag frågar igen: Vad är det för konsekvenser som avses i svaret? Om justitieministern håller med om att man skall avgöra frågan från fall till fall, borde han väl kunna säga något om detta fall.
Fru talman! Jag menar, herr Romanus, att offentlighetsprincipen är knuten till verksamhet som bedrivs i myndighetsform. Det är alltså denna princip som vi skulle frångå om herr Romanus önskemål skulle tillmötesgås. Det bör inte ske annat än efter en grundlig utredning om de konsekvenser som kan följa av att uppge denna principståndpunkt.
Fru talman! Jag kan förstå att man kan behöva överväga i vilken form offentlighetsprincipen skall tillämpas på de här två organisationerna. Men jag upprepar att det är svårt att se vad det skulle finnas för invändningar emot att den tillämpas när det gäller just dessa organisationer. Herr justitieministern har ju inte heller haft någon invändning att anföra i sak utan säger bara att vi inte kan tillämpa principen hur som helst. Men om det behövs en utredning, skulle inte justitieministern kunna tillsätta en sådan. Jag tror inte den skulle behöva arbeta särskilt länge. Detta kan inte vara något särskilt komplicerat problem. Fru talman! Det är ju brukligt här i kammaren att tacka för svar som man får. Jag vill gärna också följa den sedvänjan. Jag har nu begärt ytterligare en replik därför att jag hoppades att det skulle bli någonting att tacka för. Skulle inte justitieministern möjligen kunna säga att det är ett problem att inte offentlighetsprincipen tillämpas på ifrågavarande organisationer och att han är villig att ta itu med detta problem. I så fall skall jag vederbörligen be att få tacka för det.
Fru talman! Jag vill erinra herr Romanus om att offentlighetsprincipen och dess tillämpning berörs av såväl offentlighetsoch sekretesslagstiftningskommitténs som massmedieutredningens arbete. Jag menar att resultatet av det utredningsarbetet — som alltså pågår — i första hand bör avvaktas.
Fru talman! Jag skall be att få tacka för att herr justitieministern har erinrat mig om att de nämnda utredningarna pågår. Om justitieministern anser att det har med den sak att göra som vi diskuterar hade det kanske varit lämpligt att påpeka det i svaret. Då skulle man ju ha kunnat tolka det så, att de utredningarna skall lägga fram något förslag som löser frågan. Nu har det ju påpekats ända sedan 1936, i propositioner och utredningar, att det här problemet kan regeringen lösa själv utan att röra i tryckfrihetsförordningen. Om det vore så, att regeringen var intresserad av att få till stånd en ökning av offentlighetsprincipens tillämpning, kunde justitieministern möjligen avge en viljeyttring — om han anser att det blir en bättre demokrati med mer offentlighet. Någon sådan viljeyttring har jag inte med bästa vilja i världen kunnat uppfatta, och det ber jag att få beklaga.
Fru talman! Jag skulle kanske ha återkommit tidigare till vad herr Romanus sade om de undantag som han har påpekat. Men det gäller nu statliga organ och här har vi att göra med kommunala organ, där man har den kommunala självstyrelsen att också ta hänsyn till, vilket väl måste beaktas.
Fru talman! Jag är ledsen, men jag kan inte inse att den kommunala självstyrelsen lägger något hinder i vägen för offentlighetsprincipens tillämpning. Kommunerna själva är ju underkastade offentlighetsprincipen. Jag förstår inte den invändningen.

I dag på morgonen nåddes vi av budet att vår riksdagskamrat John Eriksson i Bäckmora avlidit. John Eriksson invaldes i riksdagen år 1957 och var under hela sin riksdagstid verksam inom de utskott som handlagt skattefrågor. Med sin kristna och ideella livssyn kom han att i stor utsträckning intressera sig även för riksdagsärenden av religiös och etisk natur. I sitt hemlän innehade John Eriksson många förtroendeuppdrag såväl inom det parti han tillhörde som i det kommunala livet. Rättrådighet och plikttrohet präglade John Erikssons livsgärning. Genom sitt vänliga, försynta och humoristiska sätt vann han sina kamraters aktning och tillgivenhet. Hans tappra strävan att även under sjukdomstiden fullgöra anförtrodda arbetsuppgifter väckte beundran. Vi lyser frid över hans minne.

Herr talman! Vart fjärde barn föds numera utom äktenskap. Antalet ogifta samlevande har ökat starkt och kan väntas fortsätta att stiga. Sociala värderingar hos den unga generationen utgör grunden. Den tid är alltså förbi då lagen kunde betrakta ogifta samlevande och deras barn som något irrelevant eller marginellt, som stod utanför den vanliga samlevnadslagstiftningen. Praktik och nödvändighet ställer i dag sina tungt vägande krav på normalisering av de ogiftas rättsliga föräldraroller. Mot bakgrund av denna tidens utveckling är lagutskottets betänkande nr 1 år 1974 synnerligen märkligt — förmodligen ett av de märkligare aktstycken som lämnat riksdagens tryckeri. Och det kan väl tyvärr inte vara annat mot bakgrund av den helt absurda situation som nu råder på detta rättsområde. Familjerättsreformen i våras skapade formell rättslig likställdhet mellan ogifta föräldrar, så snart de separerade. Men man bevarade den rättsliga olikheten så länge föräldrarna sammanbodde. Det är en märklig logik. En ogift förälder kan nekas en rättslig position i förhållande till sina barn, så länge vederbörande sammanbor med andra föräldern. Men så snart man separerar uppnår man den jämlikhet man förut vägrats. Så länge gemenskapen varar, kan man aldrig uppnå rättslig sanktion på det gemensamma ansvaret. Men när man bryter gemenskapen upphör den rättsliga olikheten, och man kan i fullt mått utöva den roll man förut var diskvalificerad för, dvs. så länge man lever som gift blir man betraktad som skild. När man skiljer sig blir man rättsligt bedömd som om man var gift. Tror någon, allvarligt talat, att sådana juridiska och praktiska anomalier är möjliga att i längden upprätthålla, och tycker utskottet — som ju krampaktigt söker försvara det hela — att dessa smått komiska inkonsekvenser skapar någon respekt för lagen? Vidare kan ogifta föräldrar enligt gällande rätt överföra vårdnaden av ett barn från ena till andra föräldern. Man kan alltså i princip låta ett barn byta vårdnadshavare, t.o.m. upprepade gånger, utan att domstolen normalt kan motsätta sig detta. Man har frihet att förfoga över barnets rättsliga position efter eget skön. Men man saknar möjlighet att ge barnet den rättsliga anknytning till både far och mor vilken svarar mot samlevnadssituationens faktiska form och behov. Om en ogift mor har den kloka tanken att ge barnets far del i den rättsliga vårdnaden, kan det ske bara till priset av att hon själv gör sig kvitt sin rättsliga anknytning till barnet. Är det rimligt? Är det mänskligt? Är det praktiskt och förnuftigt? Uppenbarligen inte. Motionen i det här ärendet föreslår att dessa rättsliga anomalier avskaffas. Ogifta föräldrar kan enligt motionen båda bli vårdnadshavare, om de ansöker härom hos rätten. Utskottet har i betänkandet i en detalj felaktigt refererat motionen. Det är inget anmälningsförfarande i stil med familjelagssakkunnigas förslag i fjol som föreslås i motionen. Man måste gå till rätten. Rätten får då viss kontroll och kan vägra arrangemanget, om det uppenbart strider mot barnets bästa. En sådan garanti borde ha varit tillräcklig för att utskottet skulle kunna acceptera ett försök till lagreform. Lika egenartade som gällande rätt är utskottets motiveringar för avstyrkande. Det är motiveringar som helt strider mot varandra. På s. 7 säger man att barnets bästa kräver att man behåller nuvarande ordning. Barnets bästa bör vara det avgörande. Men på nästa sida förklarar man att om gemensam vårdnad blir ett mer allmänt önskemål, bör frågan omprövas. Först hävdar man barnets bästa, sedan säger man att föräldraopinionen bör ges företräde framför barnets bästa, så snart den blivit tillräckligt stark. Det som är huvudmotivet på s. 7 förvandlas till en bisak redan på s. 8. En ytterst förvirrande ordning i utskottets tänkande! Och ytterligare: På s. 7 säger man att motivet för avstyrkande är barnets bästa. Men överst på s. 8 säger man att en avsikt med den gällande lagstiftningen är att öka äktenskapsfrekvensen. Det vill säga: Medan man officiellt håller upp barnets bästa som ledstjärna, kryper den verkliga sanningen fram genom att man säger sig vilja öka äktenskapsfrekvensen. Genom att diskriminera de ogifta vill man pressa dem till att i ökad utsträckning gifta sig. Om nu detta är huvudmotivet, varför påstår man då att huvudmotivet är barnets bästa? Och hur har utskottet kunnat skriva de beklämmande orden i de tre första raderna på s.8 om ”äktenskapet som den normala och naturliga formen för familjebildning”? Vill man alltså säga att ogifta föräldrars samlevnad är något mindre naturligt och mindre normalt? Och vill man göra gällande att ett sådant sätt att betrakta ogifta föräldrars gemenskap är till deras barns bästa? Jag ställer frågan till utskottets talesman: Vad är det för en 1800-talsbockfot som här sticker fram? Är det inte på tiden att vi i officiella dokument slipper se sådana skuggor av det synsätt som en gång nedklassade en ogift mor och betecknade hennes barn som oäkta? Eller vill man gynna äktenskapet genom att frambesvärja dessa spöken ur det förflutna? Och till den socialdemokratiska delen av utskottet, inklusive fruarna Åsbrink och Nilsson i Sunne, vill jag ställa frågan: Hur har ni kunnat skriva under sådana djupt reaktionära formuleringar? Hur kan sådant framföras i nådens år 1974? Sedan uppkommer frågan om vad som reellt sett i sådana här fall är barnets bästa. Utskottet är medvetet om att barnet inte vinner på föräldrarnas rättsliga olikhet. Man erkänner det på s. 7 i mittstycket. Men man tror sig veta att denna olikhet saknar betydelse för familjegemenskapen så länge gemenskapen praktiskt äger bestånd. Den skrivningen visar enligt min mening att utskottsledamöterna nog i stort sett saknar egen erfarenhet av att leva och ha barn i en icke legaliserad gemenskap. De hör ju alla till en generation som vanligen har mycket liten erfarenhet av sådana ting, och troligen är det därför de inte vill uppfatta problemet. Annars är det uppenbart att det medför både praktiska olägenheter och störningar av gemenskapen att man har rättslig olikhet mellan föräldrarna. Det betyder att den ena föräldern aldrig kan rättsligt företräda barnet, aldrig uppträda som dess målsman, aldrig underteckna dokument med rättsverkan, aldrig på barnets vägnar träda i relation till myndigheter. Det betyder också ett moment av störningsrisk föräldrarna emellan. Har båda samma rätt, är det ett motiv att bilägga eventuella tvister om uppfostran. Har bara den ena rätten, är det alltid en viss frestelse att missbruka den, detta till förfång för den andra föräldern och för balansen i den familjesociologiska miljön. Att ett barn skall behöva uppleva att den ena föräldern inte av utomstående accepteras som rättslig far eller mor kan verkligen inte vara något som är till barnets bästa. Tvärtom måste det ge upphov till mycken undran och förvirring hos ett barn att möta sådana samhälleliga attityder. Utskottet tror väl ändå inte att det är till barnets bästa att föräldrarna av omvärlden behandlas rättsligt olika? Om den förälder som inte har vårdnaden vägras att i praktiska situationer företräda barnet, så observeras detta givetvis av barnet. Barnet frågar sig kanske varför mor eller far inte betraktas som mor eller far utan bara som någon som är inneboende hos andra föräldern utan rätt att företräda barnet. Är detta till barnets bästa? Uppenbarligen inte. Det är alldeles tvärtom. Sedan upprepar utskottet den gamla invändningen att gemensam vårdnad för ogifta skapar problem vid separation. Domstolen har då ingen automatisk kontroll över läget i vårdnadsfrågan. Det är i princip riktigt, men invändningen saknar praktisk relevans. Två fall kan tänkas inträffa i en sådan situation. Antingen vill föräldrarna frivilligt behålla gemensam vårdnad trots separationen, och i så fall behöver samhället inte bekymra sig så länge arrangemanget fungerar. Eller också uppfattar ena föräldern det som en olägenhet, och då inger givetvis vederbörande ansökan till domstolen. Det sistnämnda kommer att bli det normala. Det finns nämligen alltid mycket starka motiv för den som vid separationen har fått den faktiska vårdnaden att bli ensam även om den rättsliga. Frågan om underhållsbidrag eller allmänna sociala förmåner gör vederbörande förälder praktiskt taget nödsakad att ansöka om att bli ensam rättslig vårdnadshavare. Rätten får då avgöra precis som i fråga om gifta föräldrar som separerat. Om föräldrarna alltså inte alldeles speciellt önskar behålla gemensam vårdnad, kan man räkna med att överföringen till den ena i praktiken kommer att ske automatiskt. Gemensam vårdnad för ogifta ger barnet större trygghet. Det gäller både så länge familjen hålles samman och ifall t.ex. den ena föräldern dör. Det är tryggare för barnet att i sådant fall ha en andra vårdnadshavare än att den efterlevande icke vårdnadshavande föräldern skall behöva ansöka om vårdnaden och vänta på att ansökan behandlas i rätten. Det är orätt mot ett barn vars vårdnadshavare dör, att det skall behöva uppleva ett flytande och ovisst rättstillstånd i ett läge där det redan drabbats av ena förälderns död. Denna ordning, som utskottet försvarar, strider enligt min mening grovt mot barnets bästa. Obalansen mellan ogifta föräldrar strider över huvud mot barnets bästa. Den olika behandlingen av föräldrar på grund av deras civilstånd strider mot såväl föräldrarnas som barnets bästa. För att gynna det legala äktenskapet framför samvetsäktenskapet kan man naturligtvis, som utskottet, prisge barnets bästa. Man kan säga att ändamålet helgar medlen. Men barnets verkliga bästa kräver att man inser att sådana manövrer inte hör hemma i vår tid. Tiden har i stället kommit att ge de ogifta samlevande samma rättsförhållanden och samma trygghet som de gifta. Allt annat är antingen bristande logik eller gengångare från den mörka tid då man delade föräldrar och barn i äkta och oäkta.

Herr talman! I lagutskottets föreliggande betänkande nr 1 behandlas en motion från vpk. Motionären har nu synnerligen drastiskt uttryckt sina motiveringar för motionen och i det sammanhanget ställt några frågor till utskottet. Vi blev beskyllda för att vara 1800-talsmässigt reaktionära, och en hel del andra ting pådyvlades oss, bl.a. att vi icke skulle ha tagit hänsyn till barnens bästa. Jag måste säga till Jörn Svensson att det är ganska orimligt att komma med sådana påståenden. Tvärtom har utskottet allvarligt övervägt den här frågan både i fjol och i år i samband med behandlingen av hithörande problem. Vid fjolårets behandling hade vi att ta hänsyn till den föreliggande utredningen, som just i den här detaljen hade föreslagit ungefär det som man i vpk-motionen nu vill ha genomfört.

Vid fjolårets grundliga diskussion av frågan utnyttjade utskottet möjligheterna att göra en positiv skrivning för att till dels tillmötesgå de då föreliggande motionskraven. Jag tror att det förhållandet att en del av fjolårets motionärer inte återkommit i år får ses som ett bevis för att man på den kanten huvudsakligast var till freds med det lagförslag som genomfördes och som trädde i kraft den 1 januari 1974. Att nu i ett sammanhang på nytt ta upp frågan och omedelbart, innan lagen har hunnit tillämpas i mer än ett par månader, besluta om förändringar anser vi i utskottet inte vara ett riktigt förfarande. Jag vill emellertid påpeka att såväl i fjol som i år har vi i utskottsskrivningen framhållit — och jag hoppas att detta också blir riksdagens beslut — att skulle det ”visa sig att det framträder ett mer allmänt önskemål om gemensam vårdnad för samboende ogifta föräldrar, bör frågan härom — — — tas upp till förnyad prövning”. Vidare skriver vi: ”Utskottet vill därför ånyo understryka vad utskottet föregående år uttalade, nämligen att utskottet med hänsyn till vårdnadsfrågornas vikt förutsätter att utvecklingen på området följs med uppmärksamhet från Kungl. Maj:ts sida.” Jag tror att utskottets socialdemokratiska ledamöter, som här fick vissa frågor från Jörn Svensson, kan tala för sig själva. Låt mig bara understryka att vi, med undantag av reservanterna, har varit fullständigt eniga om att låta prövningen av ärendet bli beroende av den uppmärksamhet som Kungl. Maj:t förutsätts ha riktad på frågornas vidare utveckling. Mot bakgrund av vad jag sålunda sagt förefaller det egentligen ganska onödigt att ytterligare upprepa de i fjol framförda synpunkterna som ligger till grund för utskottets betänkande. Men när Jörn Svensson ifrågasatte om utskottet har haft barnens bästa såsom riktpunkt för sitt ställningstagande vill jag enträget vädja till kammaren att bedöma det ena i förhållande till det andra. Det är å ena sidan utskottets påstående att vi verkligen har haft barnens bästa som riktpunkt för vårt ställningstagande och å andra sidan motionärens uppfattning att vi inte skulle ha haft det. Något tvivel torde inte råda om att det i detta fall kan bli en påfrestning för barnet, som kan komma i vissa svårigheter. Det gäller, som Jörn Svensson också erkände, förhållandena i samband med underhållsbidrag, bidragsförskott och liknande. Dessutom är det ju så att vid en separation från ett samboende, som inte innefattar äktenskap, bestäms inte utan parternas egen medverkan hur den framtida vårdnaden skall utformas. Jörn Svensson hade hittat, sade han, det egentliga motivet till att vi i utskottet har förordat att den ordning som fastställdes i fjol skall fortsätta att gälla, nämligen att vi den vägen skulle på något sätt tvinga fram äktenskap. Det är inte alls på det sättet.

Det råder inget tvivel om att barnets och i många fall även kvinnans rätt bättre tillgodoses i ett samboendeförhållande av äktenskaplig innebörd. Men det betyder inte någon värdering av den ena eller den andra formen. Och jag tror inte att vare sig lagutskottets ordförande eller de ledamöter som företräder majoriteten i detta fall kan anklagas för att ha 1800-talsmässiga synpunkter på denna fråga. Vi är helt införstådda med att det är människornas egen bedömning som skall vara avgörande för om de vill ingå ett äktenskap eller om de vill sammanbo utan att ingå äktenskap. Vi har inga sådana värderingar, moraliska eller andra, som Jörn Svensson antydde. När vi däremot säger att äktenskapet är till barnets bästa, så menar vi allvar. Dessutom har vi förutsatt att en omprövning kan komma att göras när erfarenhet har vunnits av det nuvarande systemet, och därför anser vi att det finns anledning vänta litet och se den vidare utvecklingen på detta område. Herr talman! Utan att närmare gå in på utskottets motiveringar, som sammanfaller med motiven från i fjol, ber jag att få yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkandet nr 1.

Herr talman! Detta senaste inlägg gjorde inte debatten klarare. Herr Svanström sade att vi först måste vinna erfarenhet av den nuvarande ordningen för ogifta föräldrar, men den har ju alltid ägt bestånd i modern tid. Den erfarenheten är alltså mycket lång, och därför måste vi kunna bygga på den. Herr Svanström är en smula moraliskt uppbragt över att jag ifrågasätter huruvida man verkligen har tänkt på barnets bästa, och han ber att jag i det fallet skall tro honom på hans ord. Men jag vill inte tro någon på hans ord, utan jag vill ställa en fråga rörande det materiella innehållet i begreppet barnets bästa i sådana här fall. Jag frågar därför åter utskottets talesman: Är det till barnets bästa att vi har denna bristande rättsliga balans, som obestridligen också kastar en skugga över balansen i det familjesociologiska sammanhanget och över familjegemenskapen? Och är det till barnets bästa att det kan uppstå en flytande rättslig situation om den ena föräldern dör, nämligen den som har den rättsliga vårdnaden? Är det en fördelaktig situation för barnet? Och är det särskilt troligt att det skulle bli till nackdel för barnet att ogifta föräldrar separerar, när det finns så oerhört starka och påtagliga motiv för den som har den faktiska vårdnaden att söka bli ensam om den rättsliga? Jag tänker här exempelvis på underhållsbidraget och på de sociala förmånerna. Om en förälder vill bli ensam om den rättsliga vårdnaden och åtnjuta de förmåner som sammanhänger med den, så är det fullständigt orimligt att tänka sig att vederbörande skulle avstå från eller dröja med att gå till rätten och begära att bli ensam vårdnadshavare och lösa frågan på det sättet — för så vitt den inte har lösts genom överenskommelse mellan föräldrarna, ty då är ju saken klar. Eftersom det alltjämt är oklart vad det egentligen är för motiv som vägleder utskottet vill jag än en gång fråga herr Svanström: Vad är det verkliga motivet för den diskriminering av de ogifta föräldrarna som man här vill åstadkomma? Man anför ju som ett argument för den nuvarande ordningen att man vill gynna de legala äktenskapen framför samvetsäktenskapen. Det är den naturliga och normala familjen för flertalet människor, sade herr Svanström. Vad som är naturligt och normalt i det fallet får herr Svanström faktiskt förklara för mig, om det nu finns några samlevnadsformer som är mindre naturliga och mindre normala, eller vad det är han egentligen menar. Är det denna önskan att gynna äktenskapet som är huvudmotivet eller är det barnets bästa? Om huvudmotivet är barnets bästa, hur kan man då tillåta den bristande rättsliga och familjesociologiska balans som uppstår i samvetsäktenskap? Jag har inte fått svar på mina frågor, och herr Svanströms vaga uttalanden har inte övertygat mig. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! Jag hade aldrig vågat hoppas att herr Jörn Svensson skulle vara till freds med mina stillsamma förklaringar. Med sin avancerade taleteknik, som jag inte kan nå upp till, har han nu upprepat sina frågor och påstår att han inte har fått något svar. Han efterlyser det materiella innehållet i stället för allmänna värderingar. Vi hävdar att barnet i dessa sammanhang självfallet gynnas mest av att samlevnaden fortsätter, vare sig det sker i äktenskaplig form eller genom vanligt sammanboende. Så länge det råder ett normalt och gott förhållande i familjen, är denna familjeenhet utan tvivel till barnets bästa. Det vi diskuterar nu är de förhållanden som inträder om föräldrarna till äventyrs skulle separera. Det torde inte råda något tvivel om att den äktenskapliga formen vid en upplösning av förhållandet bättre gagnar barnet och barnets bästa. Vi är rädda för att barnets villkor i detta sammanhang kan försämras om man genomför en gemensam vårdnad som inte efter familjens upplösning regleras annat än efter anmälan, varvid vederbörande själva förutsätts ta initiativet för att bestämma vem av föräldrarna som skall ha vårdnaden av barnet. Jag är inte övertygad om att motionärerna kan tro och hoppas att det regelmässigt kommer att ske en reglering av dessa förhållanden. Så länge det är som det nu är finns det regler för bestämmande av vårdnadsansvaret. Jag tycker inte att man av majoritetens skrivning i lagutskottets betänkande nr 1 kan få uppfattningen att vi vill diskriminera den här sammanboendeformen, vilket herr Jörn Svensson nu ett par gånger påstått. Jag vägrar att erkänna det. Jag vidhåller således mitt förut framförda yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara ställa ytterligare två korta frågor. Tror herr Svanström på allvar att det kan uppstå något verkligt problem med den rättsliga vårdnaden om barnen när ogifta föräldrar separerar? Tror herr Svanström verkligen att den som vill och har behov av att bli ensam om den rättsliga vårdnaden kommer att i månader eller i åratal avstå från underhållsbidrag och från de sociala förmåner som han eller hon skulle kunna åtnjuta som ensamstående, bara för att bibehålla en viss rättsordning, rättsordningen att den andra föräldern kvarstår som rättslig vårdnadshavare? Uppenbarligen inte. Han eller hon har alla motiv i världen att snabbt söka en ändring. Denna ringa invändning från herr Svanström och utskottsmajoriteten spelar i praktiken ingen roll. Jag har inte påstått att ni vill diskriminera de ogifta sammanlevande. Jag är inte särskilt intresserad av vad ni vill. Jag är mera intresserad av vad ni faktiskt gör. Herr Svanström kan väl ändå inte förneka att det är en diskriminering att ha olika regler för gifta och ogifta när det gäller deras möjligheter att få rättslig anknytning till sina gemensamma barn. Den springande punkten, som herr Svanström undviker, är att man med den nuvarande ordningen avstår från att lämna det juridiska stödet till två ogifta föräldrar som vill hålla samman en gemenskap. Är det herr Svanström främmande att detta av familjesociologiska skäl kan vara skadligt för gemenskapen som helhet och för barnen? Jag anser att det är skadligt, och jag anser att det är en diskriminering. Därför bör den saken ändras.
Herr talman! Det är helt klart att herr Jörn Svensson kan ställa frågor och upprepa dem. Han ställer dem konkret och rejält. Det är inget fel med detta. Han undrar nu om jag på allvar tror att det har någon betydelse att parterna själva måste vidta åtgärder för att få förhållandena reglerade vid en separation från ett samboende. Ja, jag tror att det kan medföra betydande förlängningar i de ställningstaganden som är nödvändiga för att reglera vårdnadsförhållandena, och jag tror att det är till avgjord nackdel för barnet. Herr Jörn Svensson påstår vidare att han är ointresserad av vad jag tror eller av vad utskottet anser sig tro. Han är mer intresserad av det konkreta innehållet när det gäller diskriminering. Jag upprepar mitt påstående att vi inte avser att diskriminera sammanboende utan äktenskap i det här sammanhanget.

Herr talman! Vårdnadsfrågor skall lösas med utgångspunkt i barnets bästa. Det är en princip som alla bekänner sig till, även om man naturligtvis också vill ordna förhållandena så att hänsyn kan tas till andra faktorer. Men barnets bästa skall stå i första rummet. Jag tror för min del att utskottsmajoriteten är i god tro när den säger att den nuvarande ordningen är till barnets bästa. Men tyvärr tror jag också att herr Jörn Svenssons beskrivning av problemen är ganska realistisk. I det växande antal familjer där föräldrarna inte är gifta, kan den nuvarande ordningen — att bara den ena av föräldrarna är vårdnadshavare — förorsaka just sådana svårigheter som han gav exempel på. Därför ansluter jag mig till förslagen om en ändring, så att föräldrar skall kunna få gemensam vårdnad även om de inte är gifta. Det är visserligen sant, om man nu vill ta fasta på det positiva, att utskottsmajoriteten säger i betänkandet ”att det principiellt sett måste anses innebära en vinning om relationerna mellan barnet och dess föräldrar i samma faktiska familjesituation också rättsligt blir överensstämmande, vare sig föräldrarna är gifta eller ej”. Utskottsmajoriteten framhåller vidare ”att utskottets ställningstagande inte innebär att förslaget om gemensam vårdnad för samboende ogifta föräldrar definitivt bör avvisas som en möjlig lösning av vårdnads problemen”. Det är bra att det förslaget inte avvisas definitivt, men det förhåller sig inte så — som utskottets ordförande förmodade — att de som motionerade förra året nu på något sätt skulle vara till freds med den lösning som beslutet innebar. Det framgår bl.a. av att det även då fanns en reservation, som samlade över 100 röster här i kammaren. Den här frågan är tillräckligt utredd för att man skall kunna ta det steg som föreslås i reservationen och motionen. Det förslaget lades fram av familjelagssakkunniga, och det tillstyrktes av en rad viktiga remissinstanser — som inte är kända för någon oroväckande radikalism i övrigt. Det vore psykologiskt riktigt om man kunde ta detta steg nu, när ett stort antal barn lever i den här familjesituationen, och det vore praktiskt betydelsefullt. Men enligt min uppfattning bör man kunna gå längre än som föreslås i reservationen. Det bör också vara möjligt för föräldrar som inte är samboende att ha gemensam vårdnad, om de önskar det och är överens om det. Det rör sig säkert inte om något särskilt stort antal fall. Men jag tror att det ändå är realistiskt att tänka sig både att föräldrar, som inte är gifta, på det sättet vill markera att de är beredda att ta ett gemensamt ansvar för barnen, även om de inte bor ihop, och att föräldrar i skilsmässofall fortfarande kan vilja ha samma relation till barnen på det rättsliga planet. Jag tror inte att det skulle leda till några problem. Så fort den situationen uppstår, att någon av föräldrarna vill vara ensam vårdnadshavare, kan denne begära att få bli det, såsom herr Svensson i Malmö har sagt. Då gör rätten en likadan bedömning med hänsyn till barnets bästa, som är garanterad då föräldrarna är gifta med varandra och skiljer sig. Jag tror därför inte att den ordningen skulle skapa svårigheter. Däremot skulle man kunna undvika att tvinga fram en kampsituation mellan föräldrar som vill lösa problemet i godo men som med den nuvarande ordningen måste ta ställning till vilken av de båda som skall vara rättslig vårdnadshavare. Jag anser alltså att man borde kunna gå längre, men eftersom det i dag inte föreligger något utarbetat lagförslag, yrkar jag bifall till reservationen med folkpartiets utskottsledamot herr Sjöholm som första namn. Jag vill påpeka att det förra året fanns en reservation i ärendet med även en socialdemokratisk ledamot som undertecknare. Att det inte är fallet i år sammanhänger väl med att utskottet har fått en ändrad sammansättning. Det finns kanske de som tycker att man kan vänta, eftersom frågan avgjordes förra året och en utredning arbetar med den. Men jag vill framhålla att eftersom frågan nu sannolikt kommer att gå till omröstning, är det angeläget för dem som vill ha en lösning efter de här linjerna att röstsiffrorna för reservationen inte blir alltför låga. Därför skulle jag vilja vädja till dem som tillhör andra partier än folkpartiet och vänsterpartiet kommunisterna och som känner sympati för denna tanke att inte se ärendet som en partifråga utan rösta på reservationen, så att frågan får en skjuts framåt.

Herr talman! Förra året tillhörde jag lagutskottet och deltog i en reservation mycket lik den som har fogats till lagutskottets betänkande nr 1 i år. Då hade vi förhoppningen att den protest vi framförde skulle medföra att det under det år som nu har gått skulle åtminstone företas vissa undersökningar av hur de samboende ej gifta föräldrarna uppfattar sin situation i förhållande till barnen, eftersom det ju på det området tyvärr saknas en kartläggning. Det har inte företagits någon sådan kartläggning, men utskottet säger i sin skrivning i år, att om det så småningom skulle framträda ett mer allmänt önskemål hos samboende ogifta föräldrar om att få gemensam vårdnad, torde den saken få tas upp till prövning på nytt. Nu har man inte frågat de samboende om deras mening, men jag tycker att man bör lägga märke till att då riksdagen förra året behandlade frågan röstade en tredjedel av ledamöterna för att saken borde omprövas och att utskottets uppfattning inte skulle stå oemotsagd. Det talas i dessa sammanhang mycket om barnets bästa. Häromdagen såg jag en film som handlade om barns relationer till föräldrarna och kanske ännu mera om föräldrarnas relationer till barnen. I filmen förekom det en liten flicka som uttalade: Det borde inte bara finnas en föräldrarätt, utan det borde också finnas en föräldraplikt. Jag tyckte den lilla flickan hade så rätt: det finns verkligen en plikt för föräldrar att ta väl vård om sina barn. Men om föräldrarna tar sin föräldraplikt på allvar, tycker jag att de också bör ha en föräldrarätt. Utskottet säger i sitt betänkande att så länge förhållandet mellan föräldrarna är gott skall man inte bry sig om det formella. Jag vill protestera mot att man med sanktioner i form av rättsförluster för den ena eller andra av föräldrarna vill försöka påverka föräldrar att ingå äktenskap för att öka äktenskapsfrekvensen och för att på något sätt upprätthålla äktenskapets renommé. Jag tror inte att man upprätthåller äktenskapets renommé med sådana formella juridiska knep. Utskottet påstår också att samlevnad utom äktenskap måste ses som en mindre stabil familjebildning än samlevnad i äktenskap. Det vet vi ytterst litet om, och därför är det farligt att uttala något sådant. Däremot vet vi att en hel del av äktenskapen upplöses innan de blir tio år gamla. Vi är en del socialdemokrater som fortfarande anser att familjerättskommitténs majoritet handlade riktigt när den föreslog en rätt till gemensam vårdnad om barn utom äktenskapet för samboende föräldrar efter viss anmälan från föräldrarnas sida. Därför vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till lagutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! I samband med den nya lagen om familjerätt motionerade jag tillsammans med nuvarande statsråden Lena Hjelm-Wallén och Bertil Zachrisson vid fjolårets riksdag om rätt till gemensam vårdnad av barn för föräldrar som inte är gifta med varandra. Herr Romanus kom också med en liknande motion vid det tillfället.

Jag tycker att det är på sin plats att jag mycket klart säger ifrån att jag är icke belåten. Det finns en åsikt i lagutskottets betänkande nr 1 som jag delar, nämligen den att det ställningstagande som majoriteten gör icke får anses vara definitivt. Utvecklingen kan medföra, säger utskottet, att ställningstagandet får bli ett annat. Det är också den enda åsikt i majoritetens skrivning som överensstämmer med min uppfattning. Vi har andra vägar än att motionera för att slutgiltigt få denna fråga löst: det kan tillsättas mindre utredningar, familjelagssakkunniga arbetar vidare etc. Jag hade hoppats att på den vägen så småningom få frågan löst.

Jag har mer och mer blivit övertygad om att detta egentligen är en strid om påvens skägg. Jag tycker att man helt kort och klart kan uttrycka det så att när föräldrar är överens är det inget problem — när föräldrar inte är överens uppstår problemen. Det gäller vare sig föräldrarna är gifta med varandra eller inte.

Därför är situationen inte så svår att komma till rätta med, vare sig föräldrarna separerar eller inte. Skulle föräldrarna vara oense eller skulle den förälder som övertagit den faktiska vårdnaden finna fortsatt samvårdnad opraktisk, kan man utgå från att ansökan om ändring kommer att inlämnas. Jag tror därför att utskottsmajoriteten alltför mycket krånglat till det hela när det gäller både de juridiska och de praktiska aspekterna. Jag har för min del icke ändrat åsikt — jag är inte belåten, herr Svanström. I föreliggande situation ber även jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till lagutskottets betänkande nr 1.
Herr talman! Först några ord till herr Jörn Svensson som vill göra gällande att utskottsmajoriteten diskriminerar den samlevnad som inte har äktenskapets form.

Det finns också en vilja hos utskottsmajoriteten att acceptera den gemensamma vårdnadens princip. Vad vi kanske hesiterat inför är de praktiska konsekvenser som uppstår när samlevnaden bryts. Jag tror man vågar påstå att även majoriteten inom familjelagssakkunniga, som förordade en gemensam vårdnad av barnen också när äktenskap föreligger, hyste en viss tveksamhet. Utredningen skriver nämligen i sitt betänkande att vårdnadsfrågan väl i de flesta fall kommer att kunna lösas vid en separation. Vi kanske har dragit litet längre gående konsekvenser av vad utredningsmajoriteten tydligen var inne på, nämligen att vårdnadsfrågan inte vid alla tillfällen kommer att kunna lösas tillfredsställande vid en separation mellan två personer som sammanlevt utan att vara gifta. Vi har lagt större vikt vid de praktiska konsekvenserna än vad familjelagssakkunniga och nu reservanterna gjort. Sedan vill jag säga att jag inte tror att de som förra året röstade för reservationen och de som då hade motionerat har ändrat uppfattning och att de skulle vara nöjda med de förhållanden som råder. De har nog sett saken ungefär som utskottsmajoriteten; vi har inte velat motionera i år, eftersom vi förutsätter att denna fråga kommer att få en bättre och mer praktisk lösning i familjelagssakkunnigas nästa betänkande.
Herr talman! Jag skulle bara vilja fästa uppmärksamheten på en enda sak. Av det som herr Hammarberg sade kan man få intrycket att här står å ena sidan utskottsmajoriteten, som diskuterar de praktiska konsekvenserna, och å andra sidan reservanterna, som ser frågan mera ideologiskt och — kanske underförstått — litet verklighetsfrämmande. Så är det inte. Oavsett vilken väg man väljer, blir det praktiska konsekvenser. Jag kan bara hänvisa till vad herr Svensson i Malmö framhöll i sitt första inlägg. Han skildrade just den praktiska situationen i en familj, där den ena av föräldrarna är ensam vårdnadshavare, när barnet skall ha med sig ett intyg till skolan. Om den förälder som får skriva under är sjuk eller bortrest, kan inte den andra föräldern utöva ett fullvärdigt föräldraskap i relation till omgivningen, framför allt inte till skola, daghem och liknande. Just sådana praktiska konsekvenser, vilka också får psykologiska verkningar, gör det angeläget att få denna ändring till stånd snabbt.

Herr talman! Efter herr Hammarbergs lugna och sansade anförande nyss kanske man kan hoppas att den till synes något demonstrativa stämningen bland en del av socialdemokraterna har lagt sig. Fru Lundblads anförande åstadkom en mängd instämmanden, alla från socialdemokratiskt håll. Vad som har hänt är ju faktiskt — om jag skall tvingas att beröra den saken — att vi förra året från den socialdemokratiska regeringen fick en proposition som antogs av riksdagen. De många som den gången röstade för reservationen säger sig nu inte ha ändrat uppfattning. Om jag antydde detta, var det ett missförstånd. Eftersom inga motioner väcktes, trodde jag att man hade anpassat sig. Herr Hammarbergs förklaring förefaller rimligare, nämligen att man har anslutit sig till utskottets tanke att alltför kort tid gått sedan det förra beslutet fattades. Beträffande fröken Mattson är det möjligt att jag missförstod även henne, men jag har också noterat att hon säger sig ha möjlighet att på andra vägar än motionsledes komma fram till ett yrkande. Jag är övertygad om att lagutskottet och Sveriges riksdag får tillfälle att pröva förslag som kan framföras den vägen. Vi menar att det nu har gått för kort tid sedan beslutet fattades. Om förslag framkommer via en eller annan utredning, tror jag att de efter ytterligare granskningar och överväganden i den ordning som brukar ske kan bli föremål för prövning. Jag vill till sist understryka att utskottet, som här sagts av bl.a. herr Romanus, inte har definitivt motsatt sig denna ändring. Om vi håller detta i minnet, tror jag att vi med största tillförsikt kan gå till den kommande voteringen och där rösta på lagutskottets förslag.

Herr talman! Till förevarande utskottsbetänkande har fru Lindquist och jag fogat en reservation, som jag skall beröra något. Bakgrunden till den är en partimotion från moderata samlingspartiet där det begärs en utredning med uppgift att se över lagar och förordningar i syfte att undanröja förekommande ekonomisk diskriminering av äktenskapet i jämförelse med andra samlevnadsformer. Utskottsmajoriteten har inte velat gå med på det här kravet. Både majoriteten och minoriteten hänvisar i det betänkande som vi nu behandlar till vad som anfördes vid behandlingen av propositionen om ändring i äktenskapslagstiftningen förra året. Frågan diskuterades ganska utförligt i kammaren vid det tillfället, och den hade också diskuterats med anledning av en interpellation av herr Burenstam Linder 1972. Jag kan därför, herr talman, fatta mig ganska kort nu. ”Grundfrågan för ställningstagandet i dag till det krav som har rests i motionen och i reservationen är om man anser att det förekommer ekonomisk diskriminering av äktenskapet i jämförelse med andra samlevnadsformer. Gör man inte det, behövs det ingen utredning. Nu vet vi i alla fall att giftermålsfrekvensen under senare år har sjunkit mycket kraftigt. I lagutskottets betänkande nr 20 förra året fanns det några uppgifter om detta. 1966 ingicks det i vårt land 61 000 äktenskap. Det antalet hade 1971 sjunkit till 39 900 och 1972 till 38 500. Per tusen invånare var det mellan 1966 och 1971 en minskning av antalet giftermål varje år från 7,8 till 4,9. Någon motsvarighet till den minskningen kunde vi under samma tid inte konstatera i de övriga nordiska länderna. Det måste finnas någon speciell orsak till att minskningen sker hos oss och till att den har blivit så stor. I förra årets proposition om äktenskapslagstiftningen uttalade föredragande statsrådet att det borde vara möjligt att bevara äktenskapet som den normala och naturliga formen för familjebildning för det helt övervägande flertalet människor. Lagutskottet har i år strukit under detta. All erfarenhet visar att familjebildning inom äktenskapets ram är den mest stabila samlevnadsformen och den är, som herr Lidgard och jag framhöll i reservationen till förra årets betänkande, grundad på ett regelsystem som byggts genom århundraden för att skapa trygghet åt parterna. När nu antalet ingångna äktenskap minskar och vi samtidigt vill bygga på äktenskapet som normal samlevnadsform, bör man vidta åtgärder gentemot vad som orsakar nedgången, och det är — till inte ringa del, menar vi — utformningen av skatteoch sociallagstiftningen. De studiesociala stödsystemen är utformade så att de ger sämre möjligheter för personer gifta med varandra. De föreskriver behovsprövning av utgående belopp mot både egen och makes inkomst och förmögenhet. Det måste vara fel att reducering av studiesocialt stöd skall ske på grund av makes inkomst och förmögenhet. Vi har i skattelagstiftningen den s.k. faktiska sambeskattningen som i hög grad missgynnar gifta som arbetar i eget företag, jordbrukare, handlande och andra. Förmögenhet och s.k. B-inkomst beskattas olika beroende på civilstånd. Gifta pensionärer får lägre folkpension. Fler exempel skulle kunna nämnas. Nu säger också utskottsmajoriteten att socialoch skattelagstiftningen är så utformad att i vissa situationer äktenskapet får stå tillbaka för annan samlevnadsform, och med det måste väl förstås att gifta personers ekonomiska ställning försämras i förhållande till om de inte hade varit gifta. Utskottsmajoriteten säger samtidigt att man på både socialoch skattelagstiftningens område bör eftersträva bestämmelser som har sådant innehåll att de inte påverkar kontrahenternas val av samlevnadsform. Borde då inte konsekvensen av det resonemanget vara att åtgärder vidtas för att undanröja de ekonomiska nackdelar äktenskapet här kan innebära? Jo, herr talman, det menar i varje fall fru Lindquist och jag, och vi menar i likhet med motionärerna att här behövs en kartläggning av nackdelarna för att vi sedermera skall kunna undanröja detta. Med det, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! När riksdagen i fjol behandlade propositionen med förslag till ändring i giftermålsbalken behandlades även motioner rörande frågan om eventuellt förekommande diskriminering av äktenskapet i skatteoch sociallagstiftningen. Liksom en del andra frågor rörande äktenskapslagstiftningen som var föremål för beslut i fjol återkommer även i år motionsyrkandet om att en särskild utredning skall tillsättas med uppgift att se över lagar och förordningar i syfte att undanröja förekommande ekonomisk diskriminering av äktenskapet i jämförelse med andra samlevnadsformer. Utskottets ställningstagande i år i denna fråga bygger helt på fjolårets, som liksom årets betänkande stöddes av samtliga ledamöter i utskottet med undantag av de moderata. Huruvida äktenskapet som samlevnadsform är diskriminerat i skatteoch socialförsäkringslagstiftningen har diskuterats vid olika tillfällen, och uppenbart torde vara att det i vissa situationer är ekonomiskt fördelaktigt att vara gift, i andra fall att enbart vara samboende. Jag skall här inte ta fram exempel på bestämmelser som är gynnsamma eller ogynnsamma i de olika fallen utan vill enbart hänvisa till en fråga, undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet undanröja ekonomisk diskriminering av äktenskapet där de tre icke-socialistiska partierna i flera år arbetat för att få till stånd en ändring, nämligen när det gäller den faktiska sambeskattningen för makar som arbetar i gemensamt företag. Även föregående talare har berört denna fråga. I centerns partimotion i fjol i anledning av propositionen tog vi bl.a. upp de frågor vi nu behandlar och framhöll, att det är oacceptabelt att skattesystemet och olika slag av ekonomiskt samhällsstöd får ha en sådan utformning att makar i äktenskap kan vara sämre ställda än samboende ogifta. Men vi framhöll i motionen också att vi inte heller ville förorda att äktenskapet prioriteras i dessa sammanhang. Det fastslogs i motionen att skatteoch sociallagstiftningen bör vara neutral. Utan att närmare gå in på frågan om skatteoch sociallagstiftningen betonade vi, att det framstod som en naturlig och angelägen uppgift för familjelagssakkunniga att i sitt fortsatta arbete klarlägga förhållandena i dessa avseenden. Fjolårets proposition om ändringar i giftermålsbalken byggde ju på familjelagssakkunnigas delbetänkande. De sakkunniga fortsätter sitt arbete för att utreda frågorna om äktenskapets ekonomiska rättsverkningar, och de kommer enligt uppgift att ta upp spörsmålen om neutralitet mellan olika samlevnadsformer i den lagstiftning som här diskuteras. I fjolårets proposition berördes även dessa frågor, och föredragande statsrådets principiella uppfattning var att man vid utformning av regler om skatter och sociala förmåner i möjligaste mån borde undvika att ge reglerna ett sådant innehåll att människor förlorar på att vara gifta eller vinner på att skiljas. I fjolårets utskottsbetänkande uttalades att man inte med fog kunde hävda att äktenskapet diskrimineras, men man framhöll att äktenskapet i vissa situationer har försteg, i andra situationer i viss mån får stå tillbaka för annan samlevnadsform. Resultatet förklarades av svårigheterna att för varje lagstiftningsområde finna lämpliga och lätt konstaterbara kriterier för att ange om äktenskapsliknande samlevnad föreligger eller inte i det enskilda fallet. Utskottet avstyrkte motionen i fjol och utgick från att familjelagssakkunniga vid sitt utarbetande av förslag till ändrade regler för äktenskapets ekonomiska rättsverkningar skulle komma att undersöka hur dessa regler förhåller sig till annan lagstiftning som ekonomiskt påverkar äktenskapet. Denna skrivning i fjolårets betänkande tillgodosåg i stort sett kraven på denna punkt i centermotionen. I ett särskilt yttrande i fjol poängterade centerns representanter jämte utskottets dåvarande ordförande, folkpartisten Daniel Wiklund, när det gäller allmänna synpunkter på äktenskapet vikten av att man i dessa frågor försöker uppnå en neutralitet mellan olika samlevnadsformer. Herr talman! Vi har nu att ta ställning till en partimotion från moderaterna med samma yrkande som i fjol. Utskottsmajoriteten, som alltså består av de fyra övriga partiernas representanter, hänvisar till fjolårets uttalanden och beslut av riksdagen och finner att inget nytt har inträffat som nu föranleder ändrat ställningstagande. Jag vill betona vikten av att de frågor som här har tagits upp verkligen kommer att lösas. Alla riksdagspartier synes vara ense om att skatteoch sociallagstiftningen bör utformas så, att neutralitet på dessa områden uppstår mellan olika samboendeformer, såsom det framhölls i riksdagens uttalande i fjol. Vi har inte nu anledning att begära en särskild utredning om de här frågorna. En sådan skulle ju knappast påskynda klarläggandet av de problem som vi vill ha belysta. I stället bör vi invänta resultaten av familjelagssakkunnigas fortsatta arbete och se den kartläggning av dessa problem som de kommer att göra. Med dessa ord, herr talman, yrkar jag bifall till lagutskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill beröra tre punkter helt kort. För det första: Det här påståendet att äktenskapet diskrimineras är inget som moderata samlingspartiet har hittat på, utan det har framkommit i åtskilliga yttranden. Jag hänvisar till flera remissinstanser som yttrade sig över familjelagssakkunnigas betänkande Familj och äktenskap I För det andra: Det sägs ibland att äktenskapet när det gäller de ekonomiska konsekvenserna har både föroch nackdelar. I och för sig kan det ligga någonting i det, men det intressanta här är väl ändå att föroch nackdelar kommer vid olika tider och under olika förhållanden. Man kan inte gärna begära att ungdomar skall — och vi vet att de inte gör det heller — sitta och väga för och emot och kanske gifta sig därför att vad som direkt och omedelbart framstår som någonting negativt eventuellt skulle kunna bli en fördel i framtiden, om vissa förutsättningar uppfylls. För det tredje: När det gäller familjelagssakkunnigas vidare arbete är det väl ändå så, att de har till uppgift att utreda äktenskapets civilrättsliga verkningar i olika sammanhang men inte dess skatterättsliga och socialrättsliga verkningar. Just med hänsyn till de direktiven menar vi att man inte gärna kan förvänta att familjelagssakkunniga kan komma att föreslå någonting direkt i den här frågan.